Herr talman! Jag tycker att det var tre bra punkter som Rolf Wirtén kom med, och jag hoppas bara att vi inte blir besvikna när vi sedan får de konkreta förslagen. Det första kan vi såvitt jag förstår bedöma ganska snart, och det gäller ungdomarna. Vi har inte pratat från vårt håll särskilt mycket om ungdomsarbetslösheten just av den enkla anledningen att vi får en proposition till riksdagen som vi skall diskutera här under våren. Annars är det precis som Rolf Wirtén sade: Trots det relativt sett gynnsamma läget totalt på arbetsmarknaden återstår väldigt mycket att göra för ungdomarna. Vi hoppas verkligen att det förslag som regeringen nu skall komma med innehåller verkliga förbättringar och praktiska möjligheter för de många fler ungdomar som vi vet kommer ut på arbetsmarknaden i höst. Får jag sedan ta upp den framtida sysselsättningspolitiken. I långa stycken har Rolf Wirtén en grundsyn på dessa frågor som jag kan dela, men inte helt. Jag blir litet orolig när han poängterar att sysselsättningsutredningen bara är ett av de dokument som skall tas fram, och när han säger att han skall försöka driva igenom sitt synsätt. Jag hoppas att han lyckas med det. Jag upplever de tankegångar och synsätt som förs fram av Bjurelkommissionen som ett hot emot den sysselsättningspolitik som vi nu bedriver. Låt mig kort hänvisa till vad som sägs i reservationen till betänkandet, av Krister Wickman och Erik Lehman. De säger att delegationen behandlar arbetsmarknadens funktionsduglighet som en fråga om att förstärka vissa ekonomiska incitament. Det Bjurelkommissionen menar är att vi skall öka skillnader i löner mellan olika grupper av människor, sänka skatterna och göra så att det skall svida i skinnet när man är arbetslös. Reservanterna påpekar att med detta synsätt läggs hela anpassningen på arbetstagarna. De finner det anmärkningsvärt att delegationen har gått förbi de utslagningsproblem som vi alla vet finns på den svenska arbetsmarknaden. Jag hoppas alltså att regeringen snabbt arbetar fram ett förslag. Det finns, som Rolf Wirtén sade, behov av nya åtgärder. Vi står inför nya problem. Jag hoppas också att det synsätt som Bjurelkommissionen företräder i detta avseende kan vara begravet. Jag skulle önska ännu klarare besked i dag på den punkten.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern kunde i sin exposé över läget konstatera att vi har bekymmer framför oss. Det är då naturligt att man från regeringens sida uppehåller sig vid de kortsiktiga åtgärder man kan vidta och bara anmäler att långsiktigt är det allvarligt. Jag tror dock att både långsiktigt och kortsiktigt är det ungefär samma åtgärder som måste till. Vad man inte gör är att på allvar ta itu med de problem som vi har och som inte nämnvärt har förändrats. Vi har ju ändå parollen arbete åt alla som man säger sig stå bakom. Men vi har de arbetslösa och dem som är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder och dem som tvingats till förtidspension. I vilket läge anser arbetsmarknadsministern att vi kan få jobb åt alla dessa människor? Det skall råda något slags balans mellan arbetssökande och lediga platser. Men vi kan inte rubba de förhållanden som finns på arbetsmarknaden, och med internationella mått så ligger vi lågt i fråga om antalet arbetslösa enligt arbetsmarknadsministern. Men är det så lågt enligt våra förhållanden? Naturligtvis inte, och ännu värre blir det i den lågkonjunktur som kommer, då vi får ännu fler människor i de arbetslösas armé. Under denna högkonjunktur har vi kunnat öka endast med mellan 15 000 och 16 000 heltidsarbetande. Det är också många som varit sjukskrivna och som stått utanför i detta läge. Det är alltså ett allvarligt läge. Och i detta läge skall vi inte använda några som helst styrinstrument! Vi skall bara säga att det är vår konkurrens, vår exportindustri och dess krav som hela tiden skall avgöra arbetsmarknaden. Ärdetinte, herr arbetsmarknadsminister, egentligen samma sak som att säga att vi får dras med stor arbetslöshet framöver — regeringen tänker inte göra någonting? Detta är egentligen i klartext vad vi fått höra. Hela resonemanget går: Om vi kan lösa det hela, om vi kan lösa problemen med datoriseringen och robotiseringen, om vi kan klara av strukturomvandlingarna. Jag tycker att läget är allvarligt om man bara kan visa på att vi får gå in med arbetsmarknadspolitiska åtgärder enligt traditionellt mönster. Var skall de nya jobben ordnas? Det borde arbetsmarknadsministern kunna peka på i dag. Och framför allt: Hur många skall tillåtas att slås ut under den närmaste framtiden? Samtidigt som vi kan placera en del av dem som redan är handikappade och utslagna, slås kanske ännu fler ut varje dag. Ar detta inte ett allvarligt läge, herr arbetsmarknadsminister, som vi måste göra någonting åt snabbt?

Herr talman! Både Anna-Greta Leijon och Lars-Ove Hagberg har tagit upp utslagningsproblemet. Jag är mycket medveten om att vi där har ett växande problem. Det följer av att vi har en snabbare strukturförändring i det svenska näringslivet. Därför har jag tagit mycket allvarligt just på den frågan. Under den tid som jag har haft ansvaret för arbetsmarknadspolitiken har det inte alls varit så, Lars-Ove Hagberg, att regeringen bara låtit tiden gå — tvärtom. Ett par av de grupper som varit mest utsatta är ungdomarna och de handikappade — det tror jag att vi är överens om. Beträffande ungdomarna får vi, som Anna-Greta Leijon sade nyss, tillfälle till en ganska ingående diskussion senare under våren. Får jag bara erinra om vad som hittills gjorts. Utöver den mycket aktiva arbetsmarknadspolitik som förts här i landet — det borde råda enighet om den värderingen — har vi från regeringens sida gått vidare med ungdomsgarantin som riksdagen ställt sig bakom och försökt finna nya former för att ordna den — att varva utbildning och praktik. Den proposition som är på väg skall vara ett ytterligare steg i den riktningen och ett steg som jag hoppas att riksdagen finner riktigt. Vi får återkomma till det. Beträffande den andra gruppen, de handikappade, är det inte så att vi har lämnat den åt sidan heller. Tvärtom har regeringen presenterat en omfattande proposition som i stort sett innebär en fördubbling av resurserna för att hjälpa de handikappade. Jag nämnde också hur vi nu har aktiverat främjandelagen för att utnyttja den ökade tillgången till lediga arbeten för att hjälpa de handikappade till jobben. Nog är det fråga om att förändra arbetsmarknadspolitiken, Lars-Ove Hagberg. Jag kan inte förstå varifrån den bedömningen kommer att vi inte skulle vidta några förändringar inför det som sker under 1980-talet. Hela den sysselsättningspolitiska proposition som vi förbereder innebär ett försök att beakta de kunskaper vi har skaffat oss under 1970-talet och sätta dem i relation till vilka problem och svårigheter vi förväntar oss under 1980 talet. Där vill jag gärna till Anna-Greta Leijon säga att det arbete som vi nu bedriver är baserat på ett mycket omfattande material. Jag tycker att det blivit litet för snävt när man i debatten sagt att det skulle röra sig bara om sysselsättningsutredningens material och Bjurelrapporten, som varit uppe ett par gånger. Det finns väldigt mycket annat material också. En redovisning som jag själv tillmäter stor betydelse är EFA:s, som tar upp hur den arbetsmarknadspolitik som förts hittills under 1970-talet har slagit ut, vilka brister och förtjänster den haft. Och nog vore det väl konstigt om vi inte, när vi försöker utforma 1980-talets arbetsmarknadspolitik, ansträngde oss för att dra riktiga lärdomar av det materialet. Vi har också fått en redovisning av hur lagerstödsbidraget slagit ut, vilka svagheter och förtjänster det har. Och jag skulle kunna fortsätta att räkna upp fyra fem andra utredningar som finns med i bakgrundsmaterialet tillsammans med sysselsättningsutredningens material, som naturligtvis är det tunga och viktiga materialet. Jag har för dagen inte bedömt Bjurelrapporten vara så viktig att jag här drar citat ur den. Man kan mycket väl ta fram synpunkter från remissvaren på sysselsättningsutredningen för att, Anna-Greta Leijon, finna svagheter i såväl den ena som den andra utredningen — det är jag helt på det klara med. Det är anledningen till att det bör göras en ordentlig bearbetning av dessa förslag och dessa synsätt. För att just visa att det också har kommit fram ganska kritiska tankar om sysselsättningsutredningens material kan jag ur LO-tidningen läsa upp delar av en recension av Villy Bergström. När han värderade detta material anförde han att det från sysselsättningsutredningens sida närmast var fråga om ”en aningslös pratighet, som enbart tröttar läsaren. Det vore en hopplös uppgift att formulera en proposition på sysselsättningsutredningen.” Det är mycket hårda ord, som alltså har presenterats i LO-tidningen. Jag är dock medveten om att det här finns så många goda ansatser att om vi får tid på oss att bearbeta detta material vi under budgetåret 1980/81 skall kunna presentera en intressant proposition om hur arbetsmarknadspolitiken på 1980-talet skall utformas.
Herr talman! Vi skall här i kammaren återkomma till ungdomsarbetslösheten, men jag vill — för att ingen skall tolka en tystnad på annat sätt — säga att vi inte är nöjda med det som hittills har gjorts. Det kunde ha gjorts mer, bl.a. när det gäller den varvade utbildningen. Men vi återkommer till detta. Rolf Wirtén sade att det vore konstigt om regeringen inte skulle anstränga sig för att dra lärdomar av den tidigare arbetsmarknadsoch sysselsättningspolitiken och att det finns många utredningar som gör olika värderingar. Detta är naturligtvis riktigt, men både Rolf Wirtén och jag är medvetna om att de slutsatser som kommer att dras, även inom regeringen, kommer att bli av olika karaktär. Det är ju ingen hemlighet att det i regeringen finns olika uppfattningar om dessa frågor. Och det är anledningen till att jag har lagt så stor vikt vid denna diskussion. Vi känner nämligen oro. Jag vill avsluta med att uppriktigt önska Rolf Wirtén lycka till i arbetet på att övertyga sina regeringskolleger, så att vi kan få en framsynt sysselsättningspolitik för 1980-talet.

Herr talman! Jag kan bara konstatera att både Anna-Greta Leijon och Rolf Wirtén tydligen inte har kommit ur sina linje 2-fållor utan ganska hejdlöst omfamnar varandra i denna debatt. Framöver kanske vi får döpa om oppositionen. Vi står inför mycket snabba strukturrationaliseringar, vilket Rolf Wirtén helt riktigt sade. Men han vägrar att svara på någon av de frågor om framtiden som jag ställde. Var skall vi skaffa de nya jobben? Vad gör arbetsmarknadsministern åt de svårigheter vi möter inom industrin och kraven på en begränsning av den offentliga sektorn? Var skall jobben finnas? Jag får inga svar, utan här anmäls bara problem. Hur många skall tillåtas slås ut av den arbetsmarknad vi i dag har? Arbetsmarknadsministern måste väl ändå hålla med om att vi dagligdags slår ut människor på grund av kraven på arbetsmarknaden. Vilket innehåll ger arbetsmarknadsministern parollen arbete åt alla? Vi har i vår motion om handikappade skrivit att det har tummats på denna paroll — det ställs av och till villkor för att ge alla ett arbete. Vilka vill ställa sig bakom parollen och utifrån denna målsättning verkligen vidta åtgärder? Det finns mängder av invändningar. Kan vi förvänta oss att det blir åtgärder för denna halva miljon människor så att de får plats på den reguljära arbetsmarknaden? Det är väl inte så att vi skall ha en arbetsmarknadspolitik av tillfällighetskaraktär och som hela tiden dämmer upp för att vi skall rädda livhanken? Jag har inte heller sagt att man har låtit det gå. Jag vet att Rolf Wirtén till viss del har vidtagit åtgärder, t.ex. för de handikappade, och att det har satts in nya resurser. Men effekten av dessa åtgärder visar ju att de ändå är för begränsade och inte kan uppfylla målet. Då frågar man sig: Måste vi inte ta till andra åtgärder? Men regeringen är inte beredd att vidta några som helst planerade åtgärder eller göra några ingrepp i vår produktion och i vårt näringsliv, utom att förhoppningsvis tro att vi skall kunna skapa några jobb framöver. Vore det inte på sin plats, Rolf Wirtén, att nu så snabbt som möjligt och på ett drastiskt sätt ta till främjandelagen för att klara denna situation? Jag vet att det pågår försök och att de försöken är på rätt väg, men vi behöver inte vänta på en utvärdering. Använd främjandelagen fullt ut och styr in människor i arbetslivet! Det förslag vi har lagt fram på arbetsmiljöområdet syftar till att fler skall få plats i produktionen, att arbetsbördan i större utsträckning skall delas, för att allt färre skall slås ut. Det är någonting som Rolf Wirtén borde arbeta på t.ex. när det gäller arbetsmiljöfrågorna framöver.

Herr talman! När det gäller Anna-Greta Leijons inlägg har jag inte mycket mer att tillägga. Jag vill bara betona att huvudansvaret för den sysselsättningspolitiska propositionen ligger på arbetsmarknadsministern, och jag kommer att försöka utforma den på det sätt som jag gett antydningar om i denna debatt och i andra debatter. Framför allt vill jag hänvisa till slutdelen i mitt huvudanförande, där jag tar upp en del mera långsiktiga perspektiv på arbetsmarknadspolitiken. Jag tycker också att Lars-Ove Hagberg borde ha observerat att det fanns åtskilligt av sådan framförhållning i mitt anförande här alldeles nyss. Den fråga som Lars-Ove Hagberg vill resa är ju viktig, dvs. frågan om var vi skall skaffa jobben i morgondagens Sverige. Det är förvisso en svårbesvarad fråga. Det är lättare, Lars-Ove Hagberg, att ställa frågan än att själv besvara den. Jag kan i och för sig bolla tillbaka den för att få höra hur man från vpk:s sida tror sig kunna trygga jobben för alla som vill komma ut på svensk arbetsmarknad under 1980 och 1990-talen. För min del vill jag säga att det inte bara är en fråga om hur man utformar arbetsmarknadspolitiken. Det är i hög grad den samordning som jag har talat om som är utslagsgivande för om man lyckas eller ej, om man verkligen kan bedriva en ekonomisk politik och en näringspolitik så att svensk konkurrenskraft står sig, så att industrin kan sälja sina produkter och att man därmed också kan trygga jobben för dem som är anställda. Då är det glädjande, Lars-Ove Hagberg, att de åtgärder som har vidtagits under senare år har medfört att vi för första gången på många år återigen kan se en tillväxt i antalet industrijobb. Verkstadsindustrin sysselsätter i dag ungefär 350 000 personer, och jag är övertygad om att man under de kommande åren — om vi sköter den ekonomiska politiken på rätt sätt — kommer att erbjuda många nya industrijobb till våra ungdomar. Det är då också av stor vikt att vi kan lyfta upp industrijobbens status så att ungdomarna verkligen känner sig intresserade och motiverade att söka just de jobben. Det är en bit i det förslag om ungdomarnas utbildning och sysselsättning som vi avser att lägga fram inom kort, att genom en företagsförlagd utbildning ge dem en närmare kontakt med verkstadsmiljön så att de blir mer motiverade att söka sig till den arbetsmarknaden. Självfallet kommer också vårdområdet att bli en stor konsument i fråga om arbetskraft under de kommande åren. Vi kan utläsa av de planer som är redovisade av kommuner och landsting att det även utan en ökad reformaktivitet kommer att bli så att ett ökat antal människor får arbete inom denna sektor. De här båda områdena är viktiga sektorer i bedömningen av morgondagens arbetsmarknad och av var efterfrågan på arbetskraft kommer att göra sig särskilt påmind. Men självfallet är det viktigt att därutöver säkra möjligheterna för dem som har svårt att komma in på arbetsmarknaden — jag tänker då återigen på de handikappade, på invandrarna, på de äldre och på en del andra sådana grupper. Här måste vi vidta alldeles speciella stimulansåtgärder liksom också påtryckningsåtgärder. Jag har sagt att främjandelagen har givit resultat under den kampanj som bedrevs under månaderna november och december 1979. Det arbetet fortsätter. Men Lars-Ove Hagberg var inne på att man också skulle skärpa bestämmelserna. Han preciserade sig visserligen inte, men han tänkte möjligen på att man skulle utvidga främjandelagens användningsområde. Om man skulle gå den senare vägen och utvidga främjandelagens användningsområde, då kan det bli så att den blir ett svagare instrument för dem som den var avsedd för, dvs. de handikappade och de äldre. Ju flera som omfattas av den här lagstiftningen, desto mindre chans får de som lagen ursprungligen kom till för att dra nytta av den. Sådana åtgärder är jag tveksam till, och om detta var vad Lars-Ove Hagberg avsåg tror jag det finns anledning för vpk att vandra försiktigt på den vägen. Låt mig sammanfatta dagens debatt så, att vi står inför ett svårt decennium där det gäller att få en god samordning av de olika politikerområdena.

Herr talman! Under någon timme har vi nu hört stolta deklarationer från den borgerliga regeringens sida om allt det vi skall få på arbetsmarknadspolitikens område under de närmaste åren. Jag skulle vilja börja med att säga några ord i anslutning till arbetsmarknadsministerns senaste anförande. Vi har nu fått ett löfte om att vi kommer att få en proposition som är baserad på sysselsättningsutredningens alternativ. Det har blivit något av tradition här i kammaren att ta del av sådana löften. Vi har tidigare fått dem av Nils Åsling, och nu hoppas jag att Rolf Wirtén visar att det är litet mera tyngd bakom hans löften än det varit i dem vi hört tidigare. Vi kommer nu över på ett annat område i dagens debatt. Det gäller den ekonomiska tryggheten för människor i samband med arbetslöshet. I olika sammanhang då vi socialdemokrater presenterat våra politiska alternativ till den borgerliga politiken har vi ibland varnat för att ett fortsatt borgerligt styre skulle innebära en urholkning av den sociala tryggheten för olika samhällsgrupper. Det aktuella utskottsbetänkandet från arbetsmarknadsutskottet har ett innehåll, skapat av den borgerliga utskottsmajoriteten, som klart dokumenterar att vad vi varnat för håller på att bli verklighet. Vi är i och för sig inte överraskade över att den borgerliga utskottsmajoriteten fryser ersättningen vid arbetslöshet och vid arbetsmarknadsutbildning till de ersättningsnivåer som gällde under 1979, trots att vi har haft en våldsam inflation och-en våldsam prisstegring som drabbat de arbetslösas ekonomiska standard. Ett sådant handlande kännetecknar nämligen alla borgerligt styrda samhällen. När samhällsekonomin måste stramas åt, drabbas i ett borgerligt styrt samhälle alltid de sämst ställda först. Försäkringar om att man företräder en social liberalism, som folkpartiet säger sig göra, visar sig inte vara mycket värda då de bryts mot den karga verkligheten. Lika litet är centerpartiets återkommande deklaration om att det vill hindra koncentration av människor från glesbygd till tätort värd, då centerpartiet i ett betänkande som det nu aktuella medverkar till att försämra försörjningsmöjligheterna för de arbetslösa, så att de helt enkelt måste packa sitt flyttlass, därför att de inte har ekonomiska möjligheter att vänta att något jobb skall dyka upp på hemorten. Moderaternas avoga grundinställning till samhällsstöd till arbetslösa är så välbekant att det inte närmare behöver kommenteras. Men nog känner man en doft av Margaret Thatchers mörkblå England, när man ser att det i nu ifrågavarande betänkande finns moderatmotioner där det talas om den frikostiga arbetslöshetsförsäkringen. De som skriver så har säkerligen aldrig behövt försörja sig och sin familj på den arbetslöshetsersättning som betalas ut. En kort tillbakablick på arbetslöshetsersättningens utveckling ger besked om att den kompensation för förlorad arbetsinkomst i samband med arbetslöshet som socialdemokratin i regeringsställning genomförde 1974 innebar att kompensationen då var ca 90 96 av tidigare inkomst. Inkomstutvecklingen för löntagarna var sådan, under den goda tid för vanliga människor då socialdemokratin var i regeringsställning, att det krävdes återkommande justeringar av ersättningen. Det skall nämnas att det 1977 inrättades tre nya ersättningsklasser om 140, 150 och 160 kr. Därefter fick vi olyckligtvis borgerliga regeringar och borgerlig riksdagsmajoritet, och då var det också slut på välviljan mot de arbetslösa. Denna politik fullföljer nu den borgerliga utskottsmajoriteten genom att säga nej till de höjningar av arbetslöshetsersättningen som såväl vi socialdemokrater som de erkända arbetslöshetskassornas samorganisation har föreslagit. Det gäller alltså tre nya dagpenningklasser om 200, 210 och 220 kr. Vidare föreslår vi att man överväger att senare under året eventuellt införa en dagpenningklass som ger 230 kr. Dagpenningklassen som ger 195 kr. föreslås bli avskaffad. I år, liksom de tre föregående budgetåren, tvingas vi konstatera att den vedertagna principen från 1976 års riksdagsbeslut om följsamhet när det gäller arbetslöshetsförsäkring, basbeloppets storlek och sjukförsäkringens ersättning inte längre gäller. Hade nu, liksom under de goda åren under socialdemokratin, basbeloppet fått gälla som grund för arbetslöshetsersättningen, skulle arbetslöshetsersättningeni dag, enligt de uppgifter som jag har fått, ha legat på nivån 240 kr. per dag. Med tanke på detta förhållande framstår vårt och de fackliga organisationernas krav på arbetslöshetsersättningens storlek som mycket blygsamt. Utskottsmajoriteten anför att arbetsmarknadsministern i budgetpropositionen uttalat att frågan kan tas upp till prövning under det kommande budgetåret. Detta är i och för sig en ganska klen tröst för de arbetslösa som ju redan nu har det svårt nog att få arbetslöshetsstödet att räcka till det allra nödvändigaste. Herr talman! I vår partimotion föreslår vi även en höjning av det kontanta arbetsmarknadsstödet med 5 kr. per dag, alltså en ökning från nuvarande 75 kr. per dag till 80 kr. per dag. Även i det här sammanhanget erinrar vi om den kostnadsoch prisökning som har skett för de människor som tvingas leva på kontant arbetsmarknadsstöd. Men också på den här punkten får vi nej av den borgerliga utskottsmajoriteten. Vi bibehåller dock vår inställning på det sätt som vi har presenterat i reservation nr 8. Herr talman! Eftersom det råder följsamhet mellan bidraget till elever i arbetsmarknadsutbildning och arbetslöshetsersättningens storlek, innebär vårt förslag även att utbildningsbidraget höjs för de ca 60 000 människor som Nr 111 f.n. genomgår AMU-utbildning och som där förbereder sig för inträde på ; 27 mars 1980 Vi unnar AMU-eleverna en acceptabel ekonomisk trygghet i samband med deras utbildning. Och vi tycker att den borgerliga utskottsmajoritetens avslag på denna framställning är ett uttryck för ovilja att förstå den knappa tillvaro som den som har utbildningsbidrag måste leva i — och det är människor som i de flesta fall har en familj och försörjningsskyldigheter i samband med att de genomgår arbetsmarknadsutbildning. Herr talman! På samtliga här nämnda områden anvisar vi från socialdemokratiskt håll vägar för finansiering av våra förslag. Vi föreslår en förstärkning av arbetslöshetsfonden, som ju finansieras med hjälp av en arbetsgivaravgift, som löntagarna — på samma sätt som när det gäller övriga sociala avgifter — får ta hänsyn till vid avtalsförhandlingarna. I sak sparar löntagarna alltså en del av sin lön för att försäkra sig mot arbetslöshet. Det finns ca 1,5 miljarder i arbetslöshetsfonden, och det räcker gott och väl till för att täcka de ökade kostnaderna för höjda ersättningar av det slag som vi förordat i vår motion. Våra förslag kostar ca 400 milj.kr., och det har vi råd med, om man beaktar arbetslöshetsfondens storlek. Herr talman! När vi under föregående år hade en liknande debatt om arbetslöshetsersättningen som den i dag, anförde jag att om den nu påbörjade reduktionen av de arbetslösas ersättningar fortsätter, är vi snart tillbaka i den tid då de fackliga organisationerna fick skapa egna understödskassor vid arbetslöshet. Jag vidhåller mitt tidigare påstående i dag - ingenting nytt har inträffat som motsäger det. Herr talman! Inom den borgerliga riksdagsmajoriteten finns en del ledamöter som vid vissa tillfällen brukar beskriva sin ädelhet och tala om att de är vanliga löntagare. Utskottsordföranden i arbetsmarknadsutskottet är exempelvis postiljon — det finns någon moderat i den här kammaren som säger sig tillhöra moderaternas arbetarråd och som är byggnadsarbetare. Det finns också någon centerpartist som tillhör den yrkeskåren. Visst skulle det vara intressant att veta hur dessa människor framgent skall gå ut i valrörelser eller i andra sammanhang och försöka framtona som försvarare av löntagarnas intressen och därvid tro att de skall bli trodda — detta efter att de vid sådana tillfällen som i det nu aktuella betänkandet går emot sina yrkeskamraters krav på ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Nej, herr talman! Några borgerliga fackliga representanter finns inte, om man ser dem i ordets rätta bemärkelse. Det är bara något som det är fint att kalla sig då man är ute på röstfiske. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till reservationerna 8 och 9 — till reservationen 9 dock endast under förutsättning av att riksdagen bifaller reservationen 8.

Herr talman! För att undvika röstfiske skall jag avstå från att tala om min sociala bakgrund — det är ju då man fiskar, enligt Sune Johansson — och hålla 79 mig till sakfrågan. I utskottet har vi sagt — med anknytning till propositionens ord — att det förslag som regeringen har lagt bl.a. innebär att man, om det finns skäl, skall ta upp den här frågan till förnyad prövning om väsentliga förändringar skulle inträffa. Vi har också sagt: Det innebär inte att nuvarande tak för ersättningsbeloppens storlek skall ligga kvar under en längre tid. Utskottet — alltså vi i majoriteten — räknar med att ersättningsbeloppet, såsom skett under senare år, skall anpassas efter den allmänna löneutvecklingen, och vi tar fasta på budgetpropositionens uttalande om att frågan kan komma upp till förnyad prövning under budgetåret. Det skall också sägas att tempot i anpassning och höjningar under den socialdemokratiska regeringsperioden heller inte alltid imponerade. pf Jag kunde ha nöjt mig med detta, men eftersom Sune Johansson också tog upp finansieringsfrågan tycker jag att det finns anledning att säga ett par ord om den. Socialdemokraterna har ju begärt ett nettopåslag för arbetsmarknadsutbildning med 250 miljoner och ett annat påslag med 110 miljoner för arbetslöshetsersättningar. Det är alltså en ren ökning av statsutgifterna med 360 miljoner. Det här vill socialdemokraterna balansera med en höjning av arbetsgivaravgiften till arbetslöshetsfonden, precis som Sune Johansson sade. Denna fond är dock enbart inriktad på arbetslöshetsersättningarna. Fonden tillförs, om vi följer den socialdemokratiska reservationen, ytterligare ca 450 milj.kr. Den växer dock år från år redan med nuvarande avgiftsuttag och har samlat på hög ca 1,5 miljarder kronor. Socialdemokraterna har inte föreslagit att man skall ändra användningen av fondmedlen, och resultatet av den socialdemokratiska finansiella operationen blir att den redan kraftiga behållningen i fonden kommer att växa ännu snabbare än hittills. Det är möjligt att man tycker det är bra att vi ökar det offentliga sparandet, men det går inte att komma ifrån att det statliga budgetunderskottet ökar med nära 400 milj.kr. Jag finner det ganska anmärkningsvärt att Sune Johansson gick förbi detta faktum, när han tog upp finansieringsfrågorna. Vi minns ju inte minst från finansdebatten hur man från socialdemokratiskt håll — och jag gissar att det gällde även för Sune Johanssons del — var mycket kritisk till det stora budgetunderskottet. Skall vi ha ansvar för samhällsekonomin bör det ju också gälla finansiering på sådana här områden.
Herr talman! När det gäller finansieringen av den ökning vi föreslagit, så är det inget fel att skapa en möjlighet till en höjning av dagpenningklasserna genom att späda på arbetslöshetsfonden på det här sättet. Om det nu hade krävts en omkonstruktion av fondreglerna och regeringspartierna hade haft viljan att göra någonting för de arbetslösa, så hade man ju kunnat tänka litet själv också och skapa ett förslag till ändrade fondregler. Men jag tror inte att man har den viljan, utan man har i stället inställningen att nu skall man successivt försöka få ner kompensationsnivån vid arbetslöshet. Vi hade 1976 en kompensationsnivå på i runt tal 90 70, och den är för vissa grupper med de här ersättningsnivåerna nere i knappt 60 26. En byggnadsarbetare kommer i samband med arbetslöshet att få en kompensation på i runt tal 58 26. Om nu inte Elver Jonsson och andra tror oss socialdemokrater, när vi säger att det varit kostnadsökningar och att det blivit högre levnadsomkostnader här i landet, så kan de läsa några rader ur tidningen Arbetsgivaren, som kanske är ett mer sanningsenligt språkrör för deras del.

Men om vårt förslag till höjning innebär att vi eventuellt skulle vara med och skapa ett budgetunderskott kan man väl fråga: Hur ämnar ni inom regeringspartierna bära er åt, när ni nu säger att om det blir nödvändigt skall ni eventuellt överväga att höja ersättningarna senare under året? Då får ju även ni ett budgetunderskott. Men kanske har ni valt den taktiken för att finansiera en eventuell senare höjning, därför att det då är litet enklare att dölja ett ännu större budgetunderskott än vad vi redovisade i budgetpropositionen i början av året. Det vore i så fall bra att få en förklaring på detta från Elver Jonssons sida.
Herr talman! Sune Johansson förnekar inte att budgetunderskottet växer med nära 400 milj.kr. Det är bra att det blir fastslaget. Men Sune Johansson begärde en annan sak, och det var att man skulle ha hängt på det socialdemokratiska förslaget en konstruktion som utskottet skulle arbeta fram, därför att det råder brister i det socialdemokratiska förslaget. Jag har noterat att Sune Johansson bad om den hjälpen. Vi för vår del har sagt att utskottsmajoriteten tar fasta på regeringens besked i budgetpropositionen, att man följer frågan och att det skall prövas om det finns anledning att återkomma. För dagen har vi nöjt oss med det. Det finns också anledning att lita på att det blir en kontinuerlig uppföljning och prövning.
Herr talman! Jag har inte haft några förhoppningar om att de borgerliga representanter som sitter i utskottet skulle ha tagit några initiativ för att åstadkomma en konstruktion för finansiering av höjd arbetslöshetsersättning. Men vi har ju departementschefer — en har nyligen varit här — som kanske hade kunnat tänka i de banorna. Har man inställningen att man alltid skall följa byråkratiska regler och inte ta hänsyn till enskilda människor, är det klart att sådana förändringar dröjer. Men i folkpartiet säger ni ju att ni vill bekämpa byråkratin, och därför hade vi räknat med en mer praktisk hantering av konstruktionen och finansieringen av det framtida stödet. Jag tror det också är en annan sak som gör att ni inte ansluter er till vårt förslag till höjning av arbetsgivaravgifterna. Det gäller i och för sig inte några stora summor — det rör sig i det här sammanhanget om två tiondels öre på varje utbetalad enkrona i lön; mera pengar är det inte fråga om. Ni har, under de år då ni har innehaft regeringsställning, visat att ni haft en panisk förskräckelse för allt vad arbetsgivaravgifter heter. Stödet skall i stället finansieras genom utlandslån, och sedan får löntagarna och skattebetalarna veta att de skall vara med och betala det och måste dra åt svångremmen därför att vi lever i ett samhälle med mycket restriktiv samhällsekonomi. Att det är den taktiken som ni använder i såväl det här sammanhanget som andra sammanhang har vi uppdagat för länge sedan. Jag konstaterar att ni inte har viljan att förstärka och förbättra stödet till de arbetslösa. Det är synd, eftersom de i många fall utgör en tyst minoritet, som inte har några möjligheter till förhandlingar med dem som beslutar om deras ersättningar, nämligen politikerna. De får vädja till försynen i ett borgerligt samhälle om att få sin inkomsttrygghet i samband med arbetslöshet.

Herr talman! Arbetsmarknadsutskottet erinrar i det betänkande som kammaren nu behandlar om den utbyggnad av de arbetsmarknadspolitiska stödåtgärderna som riksdagen fattade beslut om föregående år i avsikt att underlätta de handikappades sysselsättning. Åtgärderna hade främst karaktären av förebyggande insatser. Det är viktigt att dessa strävanden fullföljs, så att vi så långt som möjligt kan ge de handikappade samma levnadsbetingelser som andra medborgare. Genom åtgärder på arbetsmarknaden och på många andra områden bör deras livsföring underlättas och utslagningen från arbetslivet motverkas. I en kommittémotion från moderata samlingspartiet följs dessa principfrågor upp med ett antal förslag som utskottet har kommenterat. I motion 982 begärs att bidragen till arbetsgivare som anställer handikappade bör förstärkas. För att skapa ett erforderligt ekonomiskt utrymme föreslås transfereringar av medel från socialförsäkringssystemet. Enligt vår uppfattning är ökade stimulansåtgärder att föredra framför åtgärder som syftar till tvångsingripanden mot arbetsgivarna. Den hitintills mycket blygsamma tillämpningen av främjandelagen bekräftar vår uppfattning därvidlag. Utskottet redovisar i betänkandet att en interdepartemental arbetsgrupp har lagt fram ett förslag beträffande den framtida finansieringen av dylika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En proposition är att vänta senare i år. Vi utgår därför från att de förslag som vi redovisat i vår motion kommer att beaktas under regeringens beredning av detta ärende. Vi menar att arbetsplacering av personer som eljest skulle ha varit arbetslösa eller förtidspensionerade oftast är lönsam för samhället. Enligt vår mening bör man därför öka bidragen till arbetsplacering av handikappade. Vi har i samma motion även yrkat att statliga arbetsgivare skall medverka till en ökad sysselsättning för äldre och arbetshandikappade och ta på sig ett större ansvar än hittills för nyrekrytering av dessa grupper arbetstagare. Vi har i motionen begärt att riksdagen skall göra ett särskilt uttalande härom. Staten har nämligen själv — eller utövar i egenskap av ägare till företag — ett eget arbetsgivaransvar, och ett sådant uttalande bör vara vägledande för arbetsmarknaden i övrigt samt understryka syftet med de av oss föreslagna stimulansåtgärderna. Utskottet säger för sin del att man måste driva det i propositionen skisserade arbetet i detta avseende vidare. Det finns, anför utskottet, så mycket större anledning att göra det som erfarenheterna från en av arbetsmarknadsverket i höstas startad kampanj tyder på att det varit betydligt svårare att nå resultat på den offentliga sektorn än på den enskilda. Under kampanjtiden november-januari fick 2800 handikappade nya arbeten. Det är dubbelt så många som vid kampanjen för ett år sedan. Ökningen har helt och hållet skett på den privata sidan. Socialdemokraterna har liksom föregående år presenterat ett programförslag beträffande inriktningen av handikappolitiken. Mot detta finns enligt utskottets uppfattning föga att invända. Utskottet påpekar bl.a. att det råder enighet om att omstruktureringarna i näringslivet bör ske i socialt acceptabla former. Ett program av det slag som socialdemokraterna tänker sig ger knappast någon direkt vägledning utöver de riktlinjer som riksdagen redan har antagit. Inte heller förslagen om åtgärdsplanering för handikappade och om särskilda personalresurser för att följa företagens personalpolitik är utskottet nu berett att tillstyrka. Vi kan notera att det bl.a. redan pågår en aktiv verksamhetsplanering inom arbetsmarknadsverket. Inte heller förslaget om att bidrag till arbetsbiträden skall kunna kombineras med bidrag till halvskyddad sysselsättning är utskottet med på. Det ställningstagande som riksdagen redan har gjort innebär att en kombination av stödformerna skall vara möjlig, men endast för gravt handikappade ungdomar under 25 år. Vi kan således inte biträda de förslag som tas upp av socialdemokraterna i reservationerna 11 och 12. Begreppen arbetsmiljö och företagshälsovård är starkt integrerade, och en helhetssyn på dessa begrepp är nödvändig. En ökad satsning på förebyggande åtgärder är i detta sammanhang tidsenlig och angelägen. En viktig konsekvens av att anpassa ersättningsbestämmelserna för företagshälsovård — vilken vi moderater menar i framtiden mera skall få karaktären av arbetsmiljövård — till den utveckling som ägt rum, är att ilagen om allmän försäkring skriva in att utgifter för även förebyggande hälsovård och rehabiliteringsåtgärder skall vara ersättningsberättigade. Regeringen bör enligt vår mening överväga att snarast förelägga riksdagen ett sådant förslag. Den mest framgångsrika företagshälsovården är att skapa goda arbetsmiljöer. Därmed kan man mera framgångsrikt undanröja hinder för de I motion 441 begärs åtgärder via Stiftelsen Samhällsföretag för ökad sysselsättning av handikappade på den reguljära arbetsmarknaden. Utskottet delar här motionärens uppfattning att politiken bör ges denna huvudinriktning. Utskottet understryker att Samhällsföretag inte skall vara passivt när det gäller att medverka till att anställda placeras ut på den öppna marknaden. Med hänsyn till de uppenbara svårigheter som föreligger är det nödvändigt att i det arbetet vara öppen för att pröva nya vägar och uppslag. Det är värdefullt att utskottet gör dessa uttalanden, och därmed bör motionens syfte vara uppnått. Den mest framgångsrika insatsen för att hålla tillbaka expansionen inom Stiftelsen Samhällsföretag gör de företag som verkligen bemödar sig om att anställa handikappade arbetssökande. Emellertid finns det anledning att påminna om vad riksdagen sagt tidigare om Stiftelsen Samhällsföretags roll på arbetsmarknaden, sett från näringspolitiska utgångspunkter. Inom de ramar som riksdagen har fastställt skall Samhällsföretag drivas effektivt och enligt affärsmässiga principer. Prissättningen på de produkter som Samhällsföretag erbjuder marknaden skall ovillkorligen grunda sig på marknadsmässiga regler för kalkylering. Anledningen till detta påpekande är att det förekommit fall av produktplagiat. SAV-produktion i Mariestad har tillverkat en armatur som salubjudits till grossist för ett pris som ligger klart under tillverkningskostnaden för det Smålandsföretag som redan har denna produkt etablerad på marknaden. Detta företag, som är beläget i Värnamo, menar att konstruktionen är identisk och att t.o.m. monteringsanvisningen har plagierats. Så här får det inte gå till, herr talman! Det är angeläget att verksamheten vid Samhällsföretags alla enheter planeras så att man inte skadar andra företag. Det måste slås fast att Samhällsföretag skall konkurrera med annan industri på lika villkor. Någon annan princip kan på inga villkor accepteras. Utvecklingen på arbetsmarknaden och de sociala effekterna av speciellt ungdomsarbetslösheten är alltjämt ett av landets största sysselsättningsproblem. Om vi skall kunna förverkliga den s.k. ungdomsgarantin, måste alla tänkbara åtgärder och ansträngningar sättas in för att tillförsäkra samtliga ungdomar arbete, praktik eller utbildning. En ökad satsning på lärlingsutbildningen har den fördelen att den leder fram till ett fast arbete samtidigt som den ger en gedigen yrkesutbildning. Lärlingsbidragen bör därför — som vi tagit upp i en annan motion till årets riksmöte — ökas så att de kommer i nivå med utbildningsoch arbetsmarknadsstöd i övrigt. Sådana åtgärder bör enligt vår mening kunna finansieras genom överföringar från anslaget till anordnande av beredskapsarbeten. För ungdomar utan gångbar yrkesutbildning är svårigheterna att få arbete mest uppenbara. Det gäller särskilt de 16-18-åringar, som inte går i gymnasieskola. Att finna nya former för att föra in denna grupp i ett meningsfullt arbete framstår därför som en huvuduppgift för både arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken. Det noteras därför med intresse att det inom regeringskansliet förbereds en proposition beträffande nya former för gymnasial utbildning, förlagd till företag och andra arbetsplatser. Vi måste ta till vara den lediga arbetskapacitet som kan finnas ute i näringslivet. Vi måste undvika att inom AMU-verksamheten bygga stora och dyra institutioner, som måste fyllas även under tider med högkonjunktur. Utbildningen måste göras mer kvalitetsinriktad. Kvalitet i utbildningen ger dels den enskilde en bättre grund att stå på, dels vårt land bättre konkurrensmöjligheter på världsmarknaden. Gymnasieskolans linjeutbud är dåligt anpassat till såväl elevernas som arbetsmarknadens efterfrågan. Kommunerna väljer oftast att satsa på teoretiska linjer, i stället för yrkesinriktade. Fler platser på yrkesinriktade linjer måste enligt vår mening anordnas. Utskottet anför i betänkandet att den höga ungdomsarbetslösheten har gjort det nödvändigt med särskilda insatser. Regeringen har därför tagit ett gott initiativ genom att medge berörda myndigheter att köpa utbildning i företag. Sedan denna verksamhet startade hösten 1977 har cirka 2 500 ungdomar deltagit, och uppföljningsstudier visar på positiva resultat. Eleverna bedömde, som redovisas i betänkandet, sina möjligheter till anställning efter fullgjord utbildning som mycket goda. Enligt vår mening bör denna verksamhet aktiveras ytterligare inom ramen för de ekonomiska resurser som beviljas under innevarande riksmöte. Från moderat sida vill vi göra denna prioriteringsmarkering. Allmänt vill vi säga att utbildningsutbudet måste harmoniera med arbetsmarknadens behov. Inom näringslivet pekar man på två huvudproblem när det gäller att välja mellan att anställa ungdomar eller att anställa andra, nämligen trygghetslagarnas nuvarande utformning och de höga minimilönerna. Spännvidden till yrkesarbetare är i lönehänseende alltför liten. Båda dessa faktorer är till ungdomarnas nackdel vid urvalet av arbetssökande. trygghetslagarna har nu varit i kraft så länge att det är möjligt att dra slutsatser om deras inverkan på sysselsättningen. Uppenbart är att den kortsiktiga tryggheten för de redan anställda har ökat. Lagtextens utformning har resulterat i att möjligheter till s.k. provanställning endast föreligger i de fall då överenskommelse härom träffats genom centrala kollektivavtal mellan s.k. huvudorganisationer. Sådana överenskommelser har inrymts i några kollektivavtal men tillämpas ytterst restriktivt. Formellt finns det dock en möjlighet att provanställa exempelvis ungdomar utan tidigare arbetserfarenhet. Sådana möjligheter står emellertid inte till buds för de mer än 80 000 arbetsgivare som står obundna av kollektivavtal. En förändring i lagtexten så att rätt till provanställning alltid föreligger skulle positivt påverka de mindre företagen att nyanställa medarbetare. Praktikanställning har stort värde. Det är därför angeläget att praktikmöjligheter för så många som möjligt skapas. En generell rätt till provanställning under sex månader av ungdomar under 25 år skulle tjäna ett sådant syfte. Sammanfattningsvis vill jag säga att åtgärderna mot ungdomsarbetslöshet huvudsakligen bör ses som ett utbildningsproblem. Arbetsmarknadsåtgär derna, av typ beredskapsarbeten och praktikarbeten, bör vara led i en utbildning — en samlad åtgärdsinsats, som gör att den tid då de unga får vänta på att komma in på arbetsmarknaden används för att göra ungdomarna bättre rustade och mera attraktiva. En informationskampanj från samhälle samt löntagaroch arbetsgivarorganisationer gemensamt till företagen bör också kunna genomföras. Syftet skall vara att öka kunskaperna och förbättra villkoren för beredskapsarbeten, provanställning och utbildning för ungdomar. Arbetsmarknadsmyndigheterna har hittills fått bära för mycket av bördan för ungdomsarbetslösheten. Resurser bör i ökad utsträckning föras över till skolsektorn. I sammanhanget måste yrkesutbildningens fördelar betonas mera. Likaså måste en översyn beträffande effekterna av olika ersättningssystem åt ungdomarna komma till stånd liksom en bättre anpassning mellan arbetssökande ungdomar å ena sidan och arbetsplatsernas krav och miljö å den andra. Grunden för en framgångsrik kamp mot ungdomsarbetslösheten är dock en generellt verkande näringspolitik som kan skapa totalt sett fler arbetstillfällen. Förutsättningarna för att bereda ”arbete åt alla” måste baseras på ett konkurrenskraftigt näringsliv. Framtiden ligger i en politik som satsar på att med generella medel stärka alla företag. Erfarenheterna borde ha lärt oss att det största hotet mot vår sysselsättning och vår välfärd är en missriktad och felaktig ekonomisk politik. Det är värdefullt att insikten härom är klart uttalad i årets finansplan och budgetproposition. Utrymmet för ökade utgifter är starkt begränsat, och det vet socialdemokraterna. De har i den gångna folkomröstningsdebatten predikat återhållsamhetens höga visa. Vi minns annonserna ”Gör inte 80-talet svårare”. Den devisen har ju också fått folkets stöd. Det lilla utrymme som möjligen kan finnas måste sättas in för att stärka näringslivets konkurrenskraft, så att vi kan värna om de arbeten som finns och skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen. Jag säger detta med direkt adress till Sune Johansson utan att därför gå in vidare på arbetslöshetsförsäkringsfrågorna. Min kollega Bengt Wittbom kommer senare i debatten att vända sig direkt till Sune Johansson på den punkten. Till sist: Att främja investeringar, produktutveckling, innovationer och nyföretagande är de viktigaste åtgärderna för att långsiktigt kunna lösa sysselsättningsproblemen för alla, dvs. även för de handikappade, för ungdomarna och för andra utsatta grupper på arbetsmarknaden. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Jag kommer i mitt inlägg att koncentrera mig på frågan om arbete åt handikappade, de socialdemokratiska reservationerna 11 och 13 Tack vare arbetsmarknadspolitiska insatser har många handikappade kommit ut på arbetsmarknaden, men det finns mycket kvar att göra innan vi når målsättningen arbete åt alla efter vars och ens förmåga. Nästan alla människor har förmåga att bidra till den gemensamma produktionen av varor och tjänster. Att bidraget varierar är självklart. Mycket beror emellertid på hur arbetshinder kan elimineras. Således beror det på hur samhället fungerar. Vi inom socialdemokratin säger att det är viktigt att politiken har sin grund ide svagas behov. De sämst ställda bland de svaga på arbetsmarknaden i dag är de psykiskt, fysiskt och socialt handikappade. Vi hävdar också att det är viktigt att politiken inriktas på att förhindra den alltmer ökande utslagningen. Ser man på statistik finner man att av de arbetssökande på arbetsförmedlingarna registreras ca 12 Jo som arbetshandikappade varje månad, dvs. ca 28 000. Av dem blir ca 13 90 föremål för någon form av åtgärd. Ca 77 Yo kvarstår som aktuella vid månadens slut. Av dessa har 23 90 varit anmälda mer än sex månader. Av de arbetshandikappade har i genomsnitt per månad endast 6 20 fått arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Utvecklingen visar också att personer med handikapp har fått svårare att konkurrera om de lediga platserna. Detta är en utveckling som vi från socialdemokratin inte kan godta. För ett år sedan tog vi i en socialdemokratisk partimotion upp de handikappades situation på arbetsmarknaden. Våra förslag avvisades då i allt väsentligt av den borgerliga riksdagsmajoriteten, vilket också Sten Svensson nyss bekräftade. Arbetsmarknadsläget för de handikappade har inte förbättrats — det är oförändrat svårt. Vi har åter aktualiserat dessa frågor. I vår partimotion hävdar vi att riktlinjerna för en politik som syftar till arbete efter vars och ens förmåga måste grundas på kännedom om mekanismerna bakom utslagningen. För att kunna tillfredsställa människornas behov av sysselsättning krävs först och främst att det totala antalet arbetstillfällen ökar. Den strukturella omvandlingen måste ske i socialt acceptabla former och i acceptabel takt. Arbetet för att stärka och bredda de lokala arbetsmarknaderna måste fortsätta. Planmässigt insatta näringspolitiska åtgärder och kraftfull satsning på forskning och utveckling är grunden, om man skall kunna lösa arbetsmarknadsproblemen för de handikappade. Helt avgörande för en framgångsrik politik för arbete åt handikappade är våra möjligheter och vår förmåga att förhindra utslagning. Sysselsättningsutredningen har visat att de som söker arbete genom arbetsvården ofta har en lång arbetslivserfarenhet. De har haft ett arbete som de av olika skäl förlorat. Utslagningen från arbetsmarknaden drabbar i dag människor i allt lägre åldrar. Många av ungdomarna har aldrig haft ett arbete. Det här är en oroande tendens. Det uppsatta målet om arbete efter vars och ens förmåga kan bara nås om man effektivt angriper de processer som finns inbyggda i en okontrollerad ekonomisk och teknisk utveckling där marknadskrafterna styr. Marknads krafterna tar inte hänsyn till människornas behov. Det framgår bl.a. av att det under den förbättrade konjunkturen har blivit svårare för de handikappade att komma ut på arbetsmarknaden. Vi socialdemokrater hävdar att det krävs insatser för arbetsmiljö och arbetarskydd. Det krävs också att företag och förvaltningar förändrar villkoren för arbetets utförande, så att de passar de anställdas förutsättningar. Vi anser att de riktlinjer som angivits i vår motion skall vara utgångspunkten för handikappolitiken, och det vill vi ge regeringen till känna. Herr talman! Den socialdemokratiska motionen tar också upp en åtgärdsplanering för arbetshandikappade. Sysselsättningsutredningen har visat att åtgärder för att förbättra de arbetshandikappades situation ofta är alternativ. Åtgärder för att förhindra utslagningen är ett alternativ till senare rehabiliteringsinsatser. Tidigare rehabiliteringsinsatser samt arbetsförberedande och arbetsförmedlande åtgärder är ett alternativ till behov av större insatser i senare skeden. Uteblivna arbetsvårdsinsatser leder till behov av sjukskrivning eller förtidspensionering. Uteblivna sysselsättningsmöjligheter på den reguljära arbetsmarknaden leder ofta till behov av utbyggd skyddad sysselsättning i olika former. För att kunna lösa sysselsättningsproblemen för de arbetshandikappade är det nödvändigt att man har en god överblick över behovet av åtgärder och vilka alternativa lösningar som kan vara aktuella. Då är det också viktigt att man tar hänsyn till vilka mänskliga, sociala och ekonomiska följder de olika, alternativa lösningarna får. Vi kräver att varje arbetsförmedling för sitt område gör en plan för erforderliga arbetsmarknadspolitiska insatser. Herr talman! Arbetet med att förverkliga de handikappades rätt till arbete är mödosamt och personalkrävande — det framgår bl.a. av sysselsättningsutredningens betänkande. Från socialdemokratiskt håll har vi krävt ytterligare 300 förmedlartjänster. Det kravet har kommenterats här tidigare, och de borgerliga i utskottet har avstyrkt förslaget. Insatserna från förmedlingstjänstemännen måste många gånger sträcka sig över lång tid och långt ut i företagen. Det tar tid. Både arbetsgivare och arbetskamrater måste övertygas och påverkas. Den handikappade måste få särskilt stöd under utbildning, prövning, träning, introduktion och uppföljning. Det är svårt att få kantiga arbetssökande att passa in i dagens lediga platser. Det krävs personal som har tid att jämka samman ojämlikheterna. Med tillfredsställelse noterar vi att arbetsmarknadsverket nu har påbörjat kampanjer i syfte att åstadkomma ett effektivt utnyttjande av främjandelagen. Härför krävs också betydande arbetsinsatser, och därför är en personalförstärkning nödvändig. De borgerliga har, som jag tidigare har nämnt, avstyrkt våra förslag. Mål och medel överensstämmer inte i de borgerliga förslagen. Herr talman! Arne Fransson har tidigare tagit upp frågan om anställning med lönebidrag och uttryckt sin tillfredsställelse över att det finns ett socialdemokratiskt förslag som han kan stödja. Låt mig kvittera detta med att uttrycka vår tillfredsställelse över att vi blev eniga i utskottet om att syftet med lönebidrag, att skapa fler arbetstillfällen för handikappade, inte får förfelas. Jag skall också något beröra reservationen 12, som Börje Nilsson närmare kommer att redogöra för. Vi har krävt att bidrag till arbetsbiträde i halvskyddad sysselsättning skall utgå under en försöksperiod på två år. Utgifterna för statsverket är marginella och påverkar inte anslaget. Därför tycker vi det är egendomligt att de borgerliga utskottsledamöterna avstyrker vårt förslag, trots att de deklarerar en positiv syn på frågan och önskar se fler handikappade på arbetsmarknaden. Vi har en lång och mödosam väg att vandra innan vi kan säga att vi ens skönjer målet arbete åt alla. Det krävs solidaritet. Om de arbetshandikappade skall få arbete måste insatserna för dem prioriteras när anslagen skall fördelas. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 11 och 12, som är ett litet steg i riktning mot målet.

Herr talman! Jag har för avsikt att inledningsvis kommentera den socialdemokratiska reservationen nr 7. I reservationen följer man från socialdemokratisk sida upp motionen 1368 av Bertil Zachrisson m.fl., där det yrkas att medlen för beredskapsarbeten på vägar reduceras med 50 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag. Motionärerna vill att motsvarande belopp skall tillföras anslaget Drift av statliga vägar och alltså disponeras direkt av vägverket. Jag är något förvånad över det socialdemokratiska ställningstagandet att förorda en neddragning av beredskapsarbetena på vägar. Vid bedömningen om ett vägprojekt skall startas som beredskapsarbete är det arbetsmarknadspolitiska hänsyn som är avgörande. Det innebär generellt sett att sysselsättningssvaga regioner gynnas. Ett bifall till den socialdemokratiska motionen skulle innebära stor risk för att Norrlandslänen drabbas. Detta skulle vara olyckligt med tanke på den stora betydelse som beredskapsarbetena på vägar har haft för att förbättra vägstandarden i skogslänen och för att bereda arbetslösa människor meningsfull sysselsättning. Dessa arbeten har även positiva effekter på sysselsättningen i övrigt i berörda regioner. I betänkandet behandlas också fyra motioner angående beredskapsarbeten som AMS bedriver i egen regi. Eftersom jag är medmotionär beträffande motionen 1806 med Sven-Erik Nordin som första namn vill jag lämna några kommentarer. Beredskapsarbeten utgör en betydande del av AMS verksamhet. I regel utförs dessa arbeten av den huvudman till vars verksamhetsområde arbetet hör, men i viss utsträckning utförs arbetena i AMS egen regi. Vid dessa arbetsplatser sysselsätts vissa grupper av handikappade, huvudsakligen alkoholskadade men även patienter från kriminalvården och mentalvården, s.k. specialanvisad arbetskraft. I de tre nordligaste regionerna är endast ca 50 96 av dem som arbetar i AMS egenregiverksamhet specialanvisade. Motsvarande andel i övriga regioner är ca 90 26. AMS har därför planer på en viss neddragning av egenregiverksamheten i de norra delarna av landet och överföring av arbetsledare till övriga regioner. Detta har väckt oro i de nordligaste länen. Som framhålls i motionerna utgör AMS egenregiverksamhet ett värdefullt komplement till andra sysselsättningsskapande åtgärder, inte minst i de norra delarna av landet. I dessa regioner har vi en högre andel äldre ortsbunden arbetskraft som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Utskottet har icke velat låsa fast AMS egenregiverksamhet vid en viss nivå. Men det är värdefullt att konstatera att utskottet fastslagit att avsikten inte är att minska den totala volymen beredskapsarbeten i de nordligaste länen och inte heller den del som är avsedd för de specialanvisade. Den arbetskraft som sysselsätts i beredskapsarbeten i AMS regi utan att vara specialanvisad bör enligt utskottet, om arbeten på den öppna marknaden inte står till buds, få sysselsättning i andra beredskapsarbeten. Utskottet framhåller även att det finns skäl att iaktta viss försiktighet vid neddragningen av verksamheten i norr med hänsyn till de särskilda problem som finns på arbetsmarknaden där och att med den specialanvisade arbetskraften jämställa vissa äldre arbetslösa som är ortsbundna och saknar full arbetsförmåga. Mot bakgrund av detta är jag nöjd med den behandling motion 1806 fått. Slutligen, herr talman, vill jag beröra de handikappades situation på arbetsmarknaden. Riksdagen fattade som bekant förra året beslut om inriktningen av politiken för arbete åt handikappade. Målsättningen måste vara att var och en ges möjlighet att efter förmåga deltaga i arbetslivet. De insatser som riksdagen förra året fattade beslut om var ett led i att förbättra de arbetshandikappades möjligheter att erhålla meningsfull sysselsättning. Socialdemokraterna har i sin partimotion ånyo framfört förslag till ett program för de handikappades situation på arbetsmarknaden. Utskottet har i och för sig föga att invända mot programmet som sådant och kan helt naturligt ställa sig bakom att omstruktureringarna i näringslivet bör ske i socialt acceptabla former. Det är också en självklarhet att ansträngningar måste göras för att förebygga utslagning och utestängning från arbetslivet för de handikappade. Däremot är utskottet av den uppfattningen att ett program av det slag som socialdemokraterna framfört inte skulle ge någon direkt vägledning utöver de allmänna riktlinjer som riksdagen fattade beslut om 1979. Därför avstyrker utskottet förslaget. Herr talman! Med det anförda får jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Margit Odelsparr säger att det inte skulle bli bättre om man biföll våra reservationer. Men det finns ett par väldigt väsentliga skillnader. Vi kräver t.ex. att arbetsförmedlingarna skall ha en planering så att de vet vilka behov som finns. Det är också väldigt viktigt att vi kräver fler arbetsförmedlare som skall förverkliga de målsättningar vi har. Vad spelar det för roll om vi gör klara, vackra deklarationer om målsättningar, om vi inte ställer medel till arbetsmarknadsverkets förfogande så att man där kan realisera de mål som vi har uppsatt? Där är det faktiskt en stor skillnad mellan reservanternas förslag och utskottsmajoritetens förslag.
Herr talman! Jag vill för Frida Berglund påpeka vad som står i utskottsbetänkandet. Arbetsförmedlingarna över lag tillämpar en verksamhetsplanering som successivt håller på att byggas ut. Det innebär att man redan inlett den utveckling som motionärerna begär. Frida Berglund går in på att AMS inte fått tillräckligt med tjänster. Det är riktigt att de har begärt många fler än de fått, men i den hårda budgetprövning man har fått göra har AMS i alla fall gynnats och fått 100 nya tjänster. I budgetpropositionen sägs att dessa skall vara till för direkt platsförmedling och speciellt ägnas åt ungdomar och handikappade.
Herr talman! Jag sade i mitt inledningsanförande att det är viktigt att man har hög prioritet på insatser för att slussa ut de handikappade på arbetsmarknaden. Från borgerligt håll hävdar man att vi har dåliga ekonomiska resurser. Det håller jag med om. Vår ekonomi är under all kritik. Men man kan ändå göra reflexioner när man jämför med de förslag ni kommer med. i dagarna aktuellt att satsa 200 milj.kr. på ett nytt flygplanssystem. Vi säger att det är för mycket pengar att satsa på den saken. Vi har en annan prioritering än ni. Vi tycker man kan satsa på arbete åt handikappade i stället, och därför tycker vi att man skall satsa på denna utgift i stället för att t.ex. utnyttja pengarna till flygplansprojektering.
Herr talman! Jag kan inte riktigt förstå den koppling mellan flygplan och handikappade som Frida Berglund gör, men jag vill än en gång peka på att i den budget vi nu håller på att behandla är det de sämst ställda i samhället som har gynnats. Jag har just talat om satsningen på de handikappade, där AMS har fått ytterligare 100 tjänster. Jag vill också peka på det intensifierade arbete som pågår från AMS sida för att få in de arbetshandikappade på arbetsmarknaden med hjälp av främjandelagen. Jag tycker att det är en hel del på gång. Jag håller med Frida Berglund om att det kan vara svårt många gånger att få gehör för insatser för handikappade och svårt också att nå något verkligt resultat. Men vi får göra vårt bästa framöver.

Herr talman! Arbetsmarknadsutskottet behandlar i det här betänkandet några motioner som berör frågan om omfattningen och inriktningen av AMS egenregiverksamhet för specialanvisad arbetskraft. Margit Odelsparr har också nyss berört detta. Eftersom frågan har särskilt intresse för Norrlandslänen vill även jag, trots att jag helt står bakom utskottets skrivning, ändå göra några korta kommentarer. Motionerna i frågan är föranledda av att AMS aviserat en viss förändring i verksamheten, vilket berör också de arbetsledare som nu är stationerade i Norrlandslänen. AMS egenregiverksamhet har stor betydelse för vissa grupper med svag ställning på arbetsmarknaden. Utskottet konstaterar emellertid att en aviserad minskning av egenregiverksamheten inte berör arbeten för specialanvisad arbetskraft. Utskottet nöjer sig dock inte med det, utan gör också det viktiga tillägget att det finns skäl att iaktta försiktighet med neddragning av egenregiverksamheten i norr med hänsyn till de speciella problem som föreligger på denna arbetsmarknad. Utskottet anser att man med den specialanvisade arbetskraften kan jämställa vissa äldre arbetslösa som är ortsbundna och saknar full arbetsförmåga. Samma varsamhet med neddragningar gäller givetvis också de specialarbetsplatser som finns. Arbetsmarknadsutskottets här refererade uttalande är av stor betydelse för den fortsatta egenregiverksamheten i Norrlandslänen och därmed för de personer som saknar möjlighet att erhålla arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Uttalandet bör också medföra att den planerade överflyttningen av arbetsledare från norr till söder får mindre omfattning än som annars skulle blivit fallet. Vi från Norrlandslänen vill särskilt understryka vad utskottet enhälligt uttalat i frågan och utgår således ifrån att befarade svårigheter till följd av den aviserade neddragningen skall kunna bemästras. Vi är i behov av varje arbetstillfälle, och AMS egenregiverksamhet är oftast den enda möjligheten för s.k. specialanvisad arbetskraft att erhålla arbete. Vi har också med tillfredsställelse konstaterat att en eventuell neddragning av egenregiverksamheten enligt arbetsmarknadsutskottet inte skall leda till att den totala volymen beredskapsarbete i de nordligaste länen minskas. Mot bakgrund av vad jag tidigare redovisat är det angeläget både att volymen på beredskapsarbete upprätthålles och att den specialanvisade arbetskraften erbjuds nödvändiga arbetstillfällen. Vi är således tillfredsställda med vad arbetsmarknadsutskottet har anfört, men jag har genom mitt inlägg önskat understryka vilken betydelse vi i Norrlandslänen tillmäter frågan. Vi kommer att med vaksamhet följa frågans fortsatta handläggning. Herr talman! När det gäller nästa fråga som jag tänker ta upp är jag tyvärr inte lika överens med arbetsmarknadsutskottet. Det gäller behandlingen av motionen 1979/80:320 av Wivi-Anne Cederqvist m.fl. Utskottet har inte velat biträda motionärernas krav att kassaersättning skall kunna utgå även då en arbetssökande är förhindrad att ta ett erbjudet arbete därför att kommunal barnomsorg inte kan erbjudas. Det sägs av utskottet att man inte är beredd att i dag ha någon bestämd uppfattning om hur frågan slutligen skall lösas. Liksom tidigare år hänvisas till ALF-utredningen. Motionsyrkandet har återkommit år efter år, och praxis vid tillämpning av den gällande lagstiftningen har mjukats upp under tiden. År efter år har utskottet hänvisat till den pågående ALF-utredningen, som numera har lämnat sitt betänkande — utan att det har lett till något lagförslag från regeringens sida. Men det i motionen påtalade problemet är i grund och botten oförändrat. Den uppmjukade praxis eller de i ALF utredningen skissade lösningarna hjälper inte de arbetssökande som aldrig har haft kommunal barntillsynsplats och som följaktligen inte heller kan åberopa förtur för att återfå barntillsynsplats när arbete erbjuds. Jag tänker beskriva två exempel, som är hämtade ur det verkliga livet, på vad jag menar. I det ena fallet har kvinnan varit medlem i arbetslöshetskassan i tio års tid. Hon får sitt första barn, och hon anmäler omedelbart barnet till den kommunala barnomsorgskön. När hennes föräldraledighet har varat i några månader får hon meddelande om att hon blir friställd på grund av företagets nedläggning. När föräldraledigheten sedan är slut går hon till arbetsförmedlingen och anmäler sig som arbetssökande. Arbetsförmedlaren frågar henne om barntillsynen är ordnad. Samma fråga får hon av redogöraren på arbetslöshetskassan. När hon då ber kommunen om intyg om huruvida hon kan få barntillsynsplats så fort arbete erbjuds får hon reda på att kommunen har en kö på tre år och att någon förtur i hennes fall inte kan komma i fråga. Hon går tillbaka till arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassan och talar om att barnets far dagligen arbetar mellan kl. 06.00 och 14.30 och är villig att ta hand om barnet mellan kl. 15.00 och 22.00. Hon får då svaret att visst har hon rätt att söka eftermiddagseller kvällsarbete, men hon kan absolut inte få någon ersättning från arbetslöshetskassan så länge hon går arbetslös, eftersom barntillsynen måste vara ordnad för normalt dagtidsarbete. Hon har inte rätt att välja arbetstid, om hon inte vill mista ersättningen från arbetslöshetskassan. I det här fallet hittade kvinnan ett kvällsarbete efter tre och en halv månads arbetslöshet utan kassaersättning, men hon påpekar att den som har småbarn är utlämnad till kommunernas skiftande handläggning. Arbetslöshetsförsäkringen ger inte heller samma skydd för den som har barn i jämförelse med den som inte har några barn. Det hjälper inte med medlemskap under lång tid och rätt skötta avgifter. Och oftast är det kvinnor som drabbas. I det andra fallet har vi två makar med fyra barn i åldrarna 2-7 år. Makarna stod flera år i daghemskön, men fick ingen plats. Familjen fick under tiden flera barn. Makarna arbetade i skift och tog själva hand om barnen. Pappan arbetade ständigt nattskift, och mamman hade ständigt förmiddagsskift. Allt var väl så länge båda hade arbete. Båda var medlemmar i arbetslöshetskassan, och de trodde sig vara ekonomiskt skyddade vid eventuell arbetslöshet. De betalade sina skatter utan att klaga och finansierade därmed barntillsynen för andra, som i många fall hade högre lön än de själva. Men en dag varslar mannens arbetsgivare om driftsinskränkning. Nattskiftet skall dras in, och de som inte får plats på dagtid blir uppsagda. Mannen i den här familjen är bland dem som får lämna arbetsplatsen. När han anmäler sig som arbetssökande och ansöker om ersättning från arbetslöshetskassan, får han beskedet att han måste ha barntillsynen ordnad för normalt dagtidsarbete. Han vänder sig till kommunen och får beskedet att någon förtur till daghemsplats inte kan komma i fråga, eftersom familjen inte har stått i kön under de senaste åren. De får ställa sig i kön som nyanmälda, men väntetiden är mellan två och tre år. Mannen kan inte acceptera att vara utan jobb och arbetslöshetsersättning och låta hustrun försörja sex personer på en lön på 26:50 kr. per timme. Han kräver att hustrun slutar sin anställning, och för husfridens skull gör hon det. Nu har mannen skaffat barntillsyn för normalt dagtidsarbete, men det finns inget jobb att få. I arbetslöshetsersättning får han fem dagar i veckan 190 kr. om dagen minus skatt. När han har stämplat två månader är familjens besparingar slut, och de får söka socialbidrag. Herr talman! Det här är bara två exempel på hur arbetslöshetsförsäkringen verkar i kombination med brister i den kommunala barnomsorgen. Utskottet är inte berett att i dag ha någon bestämd uppfattning och vill ännu en gång förhala denna trygghetsfråga. Vi motionärer anser att så länge barnomsorgen inte är tillfredsställande löst i kommunerna bör vi se till att vårt trygghetssystem fungerar och att människor som vill jobba får rätt till arbetslöshetsersättning som de har betalat avgifter för, om samhället inte kan erbjuda dem arbete och barnomsorg så att de går att kombinera ihop. Därför föreslår vi att det enda krav som skall ställas på en arbetssökande är att denne anmält sitt behov av barnomsorg till kommunen. Om kommunen inte kan ordna en daghemseller familjedaghemsplats skall ersättning utgå från arbetslöshetskassan eller genom kontant arbetsmarknadsstöd. Jag ber att få yrka bifall till reservation nr 10 liksom till de övriga reservationerna vid arbetsmarknadsutskottets betänkande.

Herr talman! Situationen på arbetsmarknaden har, som redan sagts i debatten här tidigare, stadigt förbättrats under 1979. Men det finns mörka fläckar. De arbetslösa människorna är oftast de riktigt unga, de som nyss slutat grundskolan. Det är invandrarungdomar, det är kvinnor som har svårt att få jobb där de bor. Vi har de stora regionala skillnaderna när det gäller möjlighet att få ett jobb. I landet totalt låg arbetslösheten i januari på något över 2 20, i Norrbotten låg den på över 4 96 och i min egen hemkommun på över 6 90. I Stockholm finns det just nu två tre platser lediga för varje arbetssökande. I Norrbotten går det f. n. nio sökande på varje ledigt jobb. En aktiv ekonomisk politik och näringspolitik kompletterad med en offensiv arbetsmarknadspolitik är de medel vi måste använda för att minska arbetslösheten och minska de regionala skillnaderna. Det krävs, sägs det i propositionen, och utskottet instämmer, en fortsatt hög handlingsberedskap inom arbetsmarknadspolitiken, och arbetsmarknadsverket har också prioriterats i budgetarbetet i jämförelse med andra myndigheter. Det gäller nu för oss, och det tror jag är det allra viktigaste, att i hög grad få de lediga platserna och de arbetslösa människorna att passa samman. Rätten till arbete är också en jämställdhetsfråga. Vi måste gå vidare för att få bort olika slag av förvärvshinder. Det finns en stor både öppen och dold arbetslöshet bland kvinnor i hela landet. Det finns också många som är undersysselsatta. Jämställdhetskommitténs nyligen framlagda rapport om hemarbetande kvinnor visar att ungefär 300 000 kvinnor skulle vilja ha ett jobb. Vi har fortfarande en i traditionell mening tudelad arbetsmarknad, en kvinnlig och en manlig. Skall kvinnorna på många orter ha en chans att få ett jobb är det nödvändigt att de vågar välja ett traditionellt manligt arbete. Här har syo-konsulenterna i skolan och arbetsförmedlarna väldigt viktiga uppgifter. Det behövs attitydförändringar hos alla parter — hos den som söker jobbet, hos arbetsgivaren, hos facket och hos arbetskamraterna. Vi behöver pröva mer okonventionella medel för att klara av att få arbetslösa och arbeten att passa ihop. Det kan krävas att man ändrar arbetstiderna på ett företag för att kvinnorna skall ha möjlighet att ta jobbet. Det har t.ex. prövats i ett projekt vid gummifabriken i Gislaved. Detta med bristen på omklädningsrum borde verkligen inte få vara ett skäl i dag för att inte anställa kvinnor. En utbyggd barnomsorg är också en viktig del om småbarnsmammorna skall kunna få ett jobb, och där måste vi gå vidare. Socialdemokraterna tar upp ett speciellt problem när det gäller småbarnsföräldrar i samband med arbetsmarknadsutbildning. Man föreslår att AMS skall få bestrida kostnader för barntillsynsplats för elever som utbildas inom hemkommunen men utanför hemorten. Detta gäller alltså i Norrlandslänens inland där det finns mycket stora kommuner. Utskottet har tidigare avstyrkt samma motionsyrkande med hänvisning till att resp. kommun har skyldighet att ta ansvar för barnomsorgen i kommunen. Vi har inte ändrat vår uppfattning därvidlag och avstyrker därför yrkandet som fullföljs i reservation nr 5. Riksdagen beslutade förra året om betydande förändringar och förbättringar av åtgärder för de handikappade, åtgärder som nu successivt träder i kraft. Socialdemokraterna har i sin reservation framfört synpunkter och förslag. Enligt min mening är vi egentligen väldigt överens om inriktningen och om åtgärderna för de handikappade. När det gäller de förslag som socialdemokraterna framför — åtgärdsplaneringen för arbetshandikappade — har man inom AMS inlett en utveckling av den art som socialdemokraterna vill ha. När det gäller förstärkning av länsarbetsnämnderna har vi inte kunnat godta förslaget av kostnadsskäl. Det kan finnas anledning att låta de nyligen beslutade reformerna verka ett tag innan ytterligare personalförstärkningar bifalls. När det gäller den nya formen för anställning med lönebidrag och utfallet för de allmännyttiga organisationernas del är det en fråga som kommer att följas mycket noga, och där har ju också regeringen fått ett tillkännagivande När det gäller att anställa handikappade sade Sten Svensson tidigare att de privata företagen är bättre än de statliga myndigheterna — och det gäller väl också riksdagen. Från folkpartihåll har väckts en motion om att också riksdagen skall ta sitt ansvar för att anställa handikappade. Utskottet har också förutsatt att så skall ske. Herr talman! Jag skall be att få yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Jag har till uppgift att kommentera reservation 2, alltså den reservation som behandlar Samhällskontroll vid nedläggning av företag. Det kravet har blivit något av en långkörare. 1977 motionerade socialdemokraterna första gången om dessa frågor. 1977 och framåt säger majoriteten att det inte råder några delade meningar om samhällets behov av att i god tid få information om väntade förändringar i företagen. 1977 ansåg borgerligheten att det redan fanns ett väl utvecklat nät avinformationskanaler mellan näringsliv och samhälle. Dessutom ansågs det då att vårt förslag var diskutabelt ur både rättsliga och ekonomiska synpunkter. Utskottsmajoritetens något hurtiga slutsats det året var att sysselsättningsoch strukturproblemen borde angripas med andra och mer konstruktiva metoder. Studerar man skrivningen i betänkandet som ligger till grund för dagens debatt, visar det sig att borgarna bättre har förstått vad vi i ett antal år har krävt.

Det är förmodligen i sak riktigt att det behövs kvalificerade jurister och ekonomer att skriva lagtexten till den här propositionen. Men det kan inte vara svårare än att regeringen skall kunna klara detta. Det är ju ändå så, att regeringen borde ha tillgång till både jurister och ekonomer som klarar komplicerade juridiska och ekonomiska frågor. Annars vore det närmast bedrövligt. Kravet från reservanterna att regeringen snabbt låter ta fram det ytterligare underlag som kan behövas, så att ett lagförslag kan presenteras i den sysselsättningspolitiska propositionen i höst är ett rimligt krav med tanke på att de borgerliga partierna har använt flera år innan man har kommit till insikt att den lagstiftning som vi föreslår är nödvändig. Utskottsmajoriteten kryper bakom några formuleringar om att frågan är aktualiserad i regeringskansliet. Desto viktigare är det då att regeringen nu talar ur skägget. Jag yrkar bifall till reservation 2. Innan jag slutar det här inlägget måste jag kommentera något av det som sagts under debatten. När man läste betänkandet blev man på det klara med att det var ett dokument från dem som representerar majoriteten. Men då man lyssnade på Alf Wennerfors verkade detta inte vara fallet. Det var ingen hejd på herr Wennerfors kritik av det socialdemokratiska förslaget. Han sade t.o.m. att det skulle leda till ett socialistiskt Sverige. Ju längre jag lyssnade på herr Wennerfors, desto mer blev jag på det klara med att herr Wennerfors inte har läst betänkandet. I betänkandet står det: ”Utskottet vill inte bestrida att det finns ett behov av att i varje fall vid mera omfattande sysselsättningskriser av lokal eller mera allmän natur genom ökat rådrum ge samhällets organ bättre möjligheter att påverka utvecklingen. Hur detta skall gå till är — som utskottet påpekat vid behandingen av liknande motionsyrkanden som det förevarande — ett komplicerat juridiskt och ekonomiskt problem.” Man säger alltså att det är ett komplicerat problem men att det är nödvändigt för samhället att gå in när det uppstår problem på arbetsmarknaden. Jag vill fortsätta citera ur betänkande nr 21, längst ned på s. 20. Där står bl.a. följande: ”Av det anförda framgår att frågan om samhällets möjligheter att påverka utvecklingen i samband med företagsnedläggningar och andra inskränkningar är aktualiserade i regeringens kansli. Utskottet utgår från att frågan prövas, t.ex. i samband med beredningen av den sysselsättningspolitiska propositionen.” Jag gjorde den reflexionen, att om herr Wennerfors skulle ha varit konsekvent, skulle han faktiskt ha replikerat på Arne Franssons inlägg i denna fråga. Arne Fransson citerade ju också ur det betänkande som borgarna då tydligen var överens om. Det gör i och för sig ett något underligt intryck att man kan skriva under ett betänkande och samtidigt gå upp och vara helt motståndare till det som står i betänkandet i fråga.
Herr talman! Lars Ulander kritiserade mig för att inte ha läst betänkandet. På samma sätt skulle jag kunna kritisera Lars Ulander för att han inte har lyssnat på mitt anförande, men det skall jag inte göra. I stället skall jag upprepa, Lars Ulander, att jag instämde i vad som står i betänkandet, nämligen att det finns ett behov för samhället att få den här informationen. Så räknade jag upp fem informationskanaler. Dem skall jag inte upprepa nu. Det är alltså helt klart att det finns behov av att samhället kan följa sysselsättningsförändringarna i ett företag. Det kan också gälla att lägga ned ett företag eller delar av ett företag. Men det som finns i dag tycker jag är tillräckligt. Nu skall jag också berätta för Lars Ulander att jag har läst motionen. Där ges det i åtta punkter exempel på vad som skall vara riktlinjer för den lagstiftning som ni har tänkt er. Går man igenom punkterna och ser på var och en av dem, finner man, Lars Ulander, att man kan bli tillfredsställd med de instrument som redan finns med undantag för en enda sak, nämligen detta att det enligt Lars Ulander och hans kolleger är regeringen som skall förhandla med företagen. Enligt min mening är det inte alls nödvändigt att lagstifta om detta. I de fall där det är så pass allvarligt finns det alltid möjligheter för regeringen att gå in. Ni har ju själva i motionen pekat på att det har förekommit tillfällen då regeringen har förhandlat eller diskuterat med krisföretaget. Nej, Lars Ulander, det här luktar som sagt planhushållning. Ni vill ha både etableringskontroll och nedläggningskontroll. Det är planhushållning och socialism, och det säger i varje fall jag nej till. Då frågar Lars Ulander: Ja, men kan han då ställa sig bakom utskottsmajoritetens skrivning, där det ju står att det skall bli en prövning i regeringens kansli? Men detta har jag inte någonting emot, framför allt då jag vet att sysselsättningsutredningen faktiskt har behandlat frågan och pekat på de praktiska svårigheterna. Så jag är positiv till den prövning som eventuellt kommer att göras i regeringens kansli.
Herr talman! Det var i och för sig en intressant upplysning som herr Wennerfors ger, när han säger att det som står i betänkandet inte spelar någon som helst roll. Detta att utskottet utgår från att frågan skall prövas, t.ex. i samband med beredning av den sysselsättningspolitiska propositionen, betyder inte ett skvatt, enligt vad herr Wennerfors säger. Det skulle vara rätt intressant att höra om någon annan borgerlig ledamot av utskottet har samma uppfattning. I så fall är det ett mycket märkligt dokument som har lagts på riksdagens bord. Sedan detta att det luktar socialism. Men snälla herr Wennerfors, det är klart att man kan överdriva, men så lätt genomför man inte socialism. Tro mig. Jag är en ivrig anhängare av den demokratiska socialismen. Jag vet att så här enkelt går det inte till.
Herr talman! Får jag till att börja med påminna Lars Ulander — så att han har tid att fundera på repliken under tiden jag pratar — om att jag i mitt första inlägg i dag frågade honom och hans kolleger, företrädare för reservationen, vilka exempel man kan ge på företag där det inte har fungerat så bra.

Jag skall be att få ett besked om vilka företag det kan gälla. När det sedan gäller frågan om min inställning och de formuleringar som finns i betänkandet om att regeringen ändå skall pröva frågan så vill jag upprepa, Lars Ulander, att jag har en annan grundsyn. Jag är minsann inte socialist. Det är ett socialistiskt förslag som ni lägger fram. Jag vill inte ha etableringskontroll eller nedläggningskontroll som ni föreslår. Det är min grundsyn — men det hindrar inte att frågan ändå kan prövas i regeringens kansli. Så generös bör man kunna vara.
Herr talman! Alf Wennerfors gör det inte speciellt lätt för sig. Han börjar ställa frågor till mig om vilka företag som är berörda. Jag ber att få upprepa ytterligare en gång vad som står i det betänkande som har inte minst herr Wennerfors namn bakom sig, nämligen: ”Utskottet vill inte bestrida att det finns ett behov av att i varje fall vid mera omfattande sysselsättningskriser av lokal eller mera allmän natur genom ökat rådrum ge samhällets organ bättre möjligheter att påverka utvecklingen.”

Herr talman! Vårt land befinner sig i en ekonomisk situation som utan överdrift kan betecknas som ytterligt ansträngd. Det är vi alla medvetna om. Vi kämpar med underskott såväl i budgeten som i vår bytesbalans. Vi talar dagligen om behovet av största möjliga återhållsamhet och om kravet att varenda krona som används för offentliga ändamål måste sättas in på områden som har högsta prioritet. Allt som kan sparas och undvaras är ett viktigt bidrag till våra ansträngningar att klara ut det utomordentligt besvärliga statsfinansiella läget. Det är mot den bakgrunden som också dagens AU-betänkande angående arbetsmarknadspolitiken behandlas. Det är bra att allt fler ledamöter av den här kammaren, och också ledande företrädare för de fyra demokratiska partierna, i olika sammanhang talar om vikten av återhållsamhet och förståelse för de begränsade resurser som dagens ekonomiska förutsättningar ger. Det vore då också bra om detta tal till fullo slog ut i praktisk handling som underlättar för oss att så fort som möjligt nå målsättningen att återställa den samhällsekonomiska balansen. Ty detta, herr talman, är grundförutsättningen för att vi över huvud taget skall ha möjlighet att upprätthålla sysselsättningen i vårt land på lång sikt. Därför måste de resurser som riksdagen anvisar till den nu diskuterade verksamheten också mycket hårt prioriteras och stora krav ställas på deras användning. Vad gäller arbetsmarknadsverkets behandling i årets budgetförslag kan man konstatera att det för ovanlighetens skull föreslås en mycket begränsad tillförsel av personal. Det här skall inte ses som någon oförståelse för vikten av bästa möjliga arbetsmarknadspolitik. Men man skall se det mot bakgrunden av att vi under 1970-talet haft en mycket snabb tillväxt av verkets resurser, såväl de ekonomiska som de personella. Det måste emellertid vara lika självklart att efter denna snabba expansionsperiod för AMS ställa frågan om vi verkligen i alla stycken fått ut maximal effekt av de satsade resurserna. Det finns tecken som tyder på att denna fråga har fog för sig. De många olika översyner som nu arbetar med att se på hur AMS egentligen fungerar visar att flera olika instanser har samma uppfattning som vi moderater och anser att det är värt att analysera om det inte vore möjligt att inom nuvarande resursramar öka verkets effektivitet. Det är inte alltid så att vi får en bättre AMS-organisation och bättre effektivitet genom att tillföra mer personal. Vi måste också se på, och ställa krav på, hur dessa resurser utnyttjas. Det är därför för oss moderater nödvändigt att avvakta vad de olika översyner som pågår kan komma fram till och därefter utifrån detta verka för att det av riksdagen tidigare uttalade önskemålet om en parlamentarisk översyn av AMS snabbt förverkligas. Införandet av obligatorisk platsanmälan har på många sätt ökat resurskravet inom AMS. Nästan samtliga län är i dag inne i systemet. Vilka erfarenheter har man då av detta, vilka utvärderingar har skett och vilket är resultatet? I arbetsmarknadsutskottets betänkande 1977/78:21 hänvisas till arbetsmarknadsministerns utfästelse att särskilda medel skulle ställas till förfogande för att man med största möjliga uppmärksamhet skulle kunna följa utfallet av obligatoriet. Det föranleder mig att fråga arbetsmarknadsministern när riksdagen kommer att få del av resultatet av denna uppföljning. Det vore värdefullt att ha tillgång till resultatet innan systemet är till 100 96 genomfört, och det brådskar då, eftersom det i dag — såvitt jag vet — endast är sex län som står utanför. Vikten av att arbetsmarknadsmyndigheterna ägnar sig åt en effektiv platsförmedlingsverksamhet är obestridlig. Det är möjligt att obligatoriet är ett värdefullt bidrag för att uppnå denna målsättning, men det skall inte ses som självklart. En effektiv platsförmedling förutsätter, herr talman, inte bara att man har tillräckligt med personal inom AMS utan också att tillräckligt många av de anställda ägnar sig åt förmedling och att detta utförs på effektivaste möjliga sätt. Mina erfarenheter är att det finns mycket att göra på detta område — det är inte enbart en fråga om att slentrianmässigt tillföra mer personal för att visa vilken ambitionsnivå vi politiker har. ADB, datautveckling och användning av datateknik kommer självfallet att få stor betydelse för effektivisering och förbättrad service inom platsförmedlingsverksamheten. Men erfarenheten visar att det gäller att gå varsamt fram. En ökad användning av data inom AMS kommer i framtiden att innebära ett bättre resursutnyttjande, och det vore intressant att få höra vilka vinster, räknat i mätbara resursmått, som man inom departementet ser som möjliga genom en fortskridande datorisering inom arbetsmarknadsverket. Dessa resurstillskott måste självfallet vara en del i bedömningen av den framtida resurstilldelningen till AMS. Datorisering i sig får inte bli ett självändamål utan måste motiveras av mätbara målsättningar. Det finns alltså, herr talman, många skäl att för den närmaste tiden — under de närmaste åren — vara ytterligt uppmärksam på utvecklingen inom arbetsmarknadsverket, och jag är säker på att vi får många tillfällen att återkomma till denna fråga i samband med att resultaten av olika översyner Nr 111 och analyser av verket blir tillgängliga.

Det är viktigt att inte föregripa en löneutveckling, som vi i dag vet ytterst litet om, genom höjningar av nämnda ersättning. Det är bättre att avvakta. Höjda ersättningar skulle dessutom slå igenom på utbildningsbidragen och ytterligare öka kostnaderna. Socialdemokraterna föreslår här att de kostnader utöver propositionen som deras förslag resulterar i skall finansieras med höjda arbetsgivaravgifter. Men höjda avgifter för företagen är ingen bra medicin för patienten Sverige eller för patienten Sveriges näringsliv eller för patienten arbetsmarknadsproblem och arbetslöshet i det här landet. Det är förvånansvärt att man inte på socialdemokratiskt håll ännu har uppmärksammat detta. Tidigare ohejdat bruk av denna medicin har, som alla borde veta — och inte minst vi i denna kammare — försämrat ”patientens” tillstånd. Sune Johansson gjorde i sitt första anförande ett stort nummer av den påstådda bristande viljan och förståelsen från de borgerliga partiernas sida, kanske i första hand från moderata samlingspartiets sida. Medkänsla, förståelse och förmåga att identifiera sig med de problem som människor i vårt land har är viktiga. Men, Sune Johansson, det statsfinansiella läget är det som är avgörande för våra möjligheter att prioritera de högst ställda målen, och vi har högt ställda mål för arbetsmarknadspolitiken och för politiken även inom andra områden i vårt land. Om det nu är så, Sune Johansson, att just stödet till de arbetslösa är det område som socialdemokraterna prioriterar högst, ter det sig — från min utgångspunkt-— litet konstigt. Jag — liksom också kammarens ledamöter — har vetskap om att det finns en mängd andra prioriteringar som socialdemokratin har gjort, vilka, om de förverkligades, skulle ge utslag i ett ytterligare ökat budgetunderskott och i ytterligare ökade kostnader för statskassan. Tonen i Sune Johanssons inlägg var kärv och budskapet var förenklat. Det var ett budskap som vi moderater är vana vid att möta från socialdemokraterna.

Man kan inte både äta bakelsen och ha den kvar, Sune Johansson. Beskrivningen av majoritetens politik ligger, såsom jag uppfattade Sune Johanssons inlägg, långt från verkligheten — den verklighet som Sune Johansson och hans partikamrater så väl beskrev i folkomröstningskampan 101 jen för linje 2. Jag måste säga att det för mig som moderat politiker kändes väldigt skönt att höra de ord som uttalades av socialdemokraterna under folkomröstningskampanjen. Då talade man om realiteterna, om verkligheten, om företagens svårigheter, om de problem som ökade kostnader för företagen skulle medföra för sysselsättning, tillväxt och utveckling i vårt land. Men det är alldeles tydligt att vi inte hann mer än räkna rösterna förrän man på socialdemokratiskt håll snabbt återgick till den förenklade argumentationen, till det dubbla budskapet.

Jag hoppas, Sune Johansson, att det för framtiden kommer att finnas ett större utrymme och därmed större möjligheter att prioritera fler områden, dvs. att vi kommer att få en sådan utveckling att vi har erforderliga resurser. Herr talman! Jag skall slutligen kommentera några av de motioner som behandlas i betänkandet och som har moderata upphovsmän. Motionerna 321 och 441 kan i huvudsak sägas ha blivit tillgodosedda genom utskottets skrivning. Vad beträffar motion 744 av Knut Wachtmeister m.fl. och motion 990 kan jag peka på att nuvarande regler för arbetslöshetsunderstöd inte ger utrymme för något missbruk. Men det är möjligt att man genom en ökad effektivisering av arbetsförmedlingen ytterligare kan minska riskerna för missbruk. Vad beträffar motion 1804 bör de frågor som där tas upp behandlas i samband med ALF-utredningen. I samband med behandlingen av motion 1816 har vi hänvisat till de principer för sysselsättningsstöd som riksdagen vid många tidigare tillfällen har anslutit sig till. Motion 1845 angående datautbyggnaden inom AMS har i sin helhet tillstyrkts av utskottet. Jag hänvisar till vad utskottet uttalar. Utskottet pekar på att det är av vikt att stor försiktighet iakttas och att inga beslut fattas som binder upp den framtida utvecklingen vad gäller administrativ databehandling inom arbetsmarknadsverket. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till vad arbetsmarknadsutskottet hemställer i sitt betänkande nr 21.
Herr talman! Bengt Wittbom tog i sitt anförande upp en del av de synpunkter på A-kasseersättningen som jag framförde i mitt anförande.

Jag refererade i mitt tidigare anförande de moderatmotioner där man talar om den frikostiga arbetslöshetsförsäkringen. Jag kan inte annat än reagera mot det synsätt som kommer till uttryck i de här motionerna. Det visar hur främmande man är för den situation som de arbetslösa befinner sig i och hur man ser på den ekonomiska ersättning som dessa människor i dag får. När vi i den nyligen avslutade kampanjen för folkomröstningen om energin gick ut och sade att vi behöver ha en industriell tillväxt i det här samhället, gjorde vi det aldrig med den utgångspunkten att vi ställer upp på den typ av fördelningspolitik som moderaterna står för. Vi anser i stället att det skall vara en rättvis fördelning av samhällets resurser och att i första hand de sämst ställda människorna i samhället skall få sina krav tillgodosedda. Jag har varit med i det politiska livet ganska länge, och jag har också sysslat med arbetslöshetsersättning ganska länge. Jag tycker att det egentligen är erbarmligt att man i ett samhälle som vårt skall kasta sig över en av de mest utsatta grupperna i samhället när man vill föra en stram samhällsekonomisk politik. Det är inte meningen att just de arbetslösa skall få känna av vådorna av en sådan felaktigt förd borgerlig ekonomisk politik som vi har fått uppleva under de senaste åren. Vi trodde att det i stället skulle finnas respons hos något av regeringspartierna för tanken att denna grupp av människor är den som i första hand behöver ha samhällets stöd. Det är också därför som vi har väckt vår motion om dessa frågor. Vi står nu inför en lönerörelse, men vi kan redan konstatera att den ersättning till de arbetslösa vilken regeringen och utskottsmajoriteten föreslår inte räcker till för att upprätthålla den kompensationsnivå för de arbetslösa som dessa fick under den socialdemokratiska regeringen, enligt de principer som vi då skapade för arbetslöshetsersättningen. Det reagerar vi våldsamt mot från socialdemokratiskt håll.

Herr talman! Det är, Sune Johansson, egentligen en lätt uppgift att försöka komma till rätta med svårigheterna i dagens situation, om man får utgå från de möjligheter som fanns under åren av stark tillväxt i vårt land. Det är en betydligt svårare uppgift att i ett hårt ekonomiskt klimat försöka att så rättvist som möjligt fördela de bördor som vi alla måste bära för att gemensamt klara vårt lands ekonomiska bekymmer. Talet om frikostiga arbetslöshetsförsäkringar får väl tas för vad det är värt. Jag vill bara konstatera att samhället under tider av hög tillväxt och goda resurser har möjlighet att i mycket större utsträckning vara frikostigt gentemot grupper som har det svårt. Jag tycker, Sune Johansson, att vi inte skall hänge oss åt en debatteknik, där vi talar om att den ena eller den andra parten vill kasta sig över människor som har det svårt i samhället. Det är helt enkelt så att det i en ekonomiskt hård och kärv tid är svårt att prioritera. De uppgifter om frysning av ersättningarna som man fört fram från denna talarstol stämmer inte med verkligheten. Det står ju i propositionen klart angivet att regeringen tänker återkomma till denna fråga när den ser anledning till det. Det innebär, Sune Johansson, att detta område har behandlats med väsentligt större generositet och har prioriterats hårdare än många andra områden, där man har fått vidkännas rejäla inskränkningar i årets budgetbehandling. I ett besvärligt ekonomiskt läge anstår det dessutom oss inom alla partier att ta ansvar för den ekonomiska utvecklingen och också för besvärliga åtgärder. Den möjligheten till gemensamt ansvar förbättras ju inte genom att man förenklar debatten så pass mycket som jag tycker att Sune Johansson gör. Det är slutligen också så, Sune Johansson, att vi i vårt land länge har levt med en socialdemokratisk politik som innefattat höga arbetsgivaravgifter och som karakteriserats av Hagafilosofi och många liknande företeelser. Vad vii dag håller på med är att försöka komma till rätta med effekterna av detta, och jag tycker att det vore bra, om vi kunde försöka göra det i den anda som jag tyckte mig skymta bland socialdemokraterna i linje 2 under folkomröstningskampanjen.
Herr talman! Moderaternas och de övriga borgerligas sätt att se på arbetsgivaravgifter är verkligen mycket snett. Arbetsgivaravgifterna har genomförts i nära samförstånd med de fackliga organisationerna och har finansierats genom att dessa har förklarat sig beredda att avstå från en del av det produktionsöverskott eller den produktionsvinst som de anställda varit med om att åstadkomma i företagen. Samhället har alltså haft möjlighet att på denna väg styra en del av vinsterna i företagen över till viktiga sociala områden, och ett av dessa har varit arbetslöshetsersättningen. Vi har det synsättet att en arbetslös inte skall, beroende på att han har en dålig ekonomisk ersättning, behöva tvingas att ta skeden i vacker hand. Han skallistället ha möjlighet att få del av något av de positiva värden som man på moderat håll ibland så fagert talar om. Han skall åtnjuta någon form av valfrihet, en möjlighet att skaffa sig ett arbete och en möjlighet att ställa upp för ett jobb utan att alltid ha den karga ekonomins knutpiska hängande över sig. Den typ av ekonomisk politik som ni har infört i det här landet, sedan vi fick en borgerlig regering, har inte gynnat de ekonomiskt svaga grupperna. De går mot en framtid som för deras del kommer att innebära att de får rätta sig till underkastelse. Jag tycker att ni från moderat håll borde inse att det rimmar dåligt med de frihetsideal som ni i så många andra sammanhang talar för. Jag återupprepar vårt resonemang om behovet av en industriell tillväxt i det här samhället. Jag återupprepar också att vi inte verkar för en industriell tillväxt för att den på det sätt som den har gjort under de senaste åren skall komma de väl gynnade och ekonomiskt starkare grupperna till del. Vårt synsätt är att de frukter som vi får ut av en industriell tillväxt i första hand skall komma de människor till del som har det svårast i samhället. Hade man insett det från moderat och övrigt borgerligt håll hade man också gått med på våra förslag om en förstärkning av arbetslöshetsersättningen.

Herr talman! Det finns naturligtvis, Sune Johansson, mängder av synpunkter och förslag, mängder av reformer och mängder av åtgärder som vi alla skulle vilja vidta för att göra det bättre för människorna i det här landet. Men det viktigaste är ändå vårt ansvar för människornas långsiktiga trygghet, vårt ansvar för möjligheterna att upprätthålla sysselsättningen och öka den, vårt ansvar för att höja investeringarna, vårt ansvar för att höja den industriella aktiviteten och tillväxten i landet. Att ta detta ansvar är den viktigaste uppgiften för oss politiker. För oss moderater är den uppgiften en väsentlig del när det gäller att garantera människorna en trygg framtid. När det gäller fördelningen av tillväxten, Sune Johansson, har jag — bortsett från den traditionella debattekniken och de argument som kommer med där — svårt att förstå hur man kan påstå att det i det här landet sedan 1976 har bedrivits en politik som innebär att huvuddelen av tillväxten har kommit de rika till del. Det är ju så, Sune Johansson, att standardökningar och förbättringar för de många människorna också kostar mest pengar och tar de djupaste tagen i statskassan. Det är därför de förbättringarna är svårast att uppnå. Det är därför vi moderater förordar en insiktsfull och för framtiden positiv ekonomisk politik. Det är också därför som vi moderater är beredda att ta ansvaret för kärva åtgärder som måste vidtas i dag. Sune Johansson tecknar en bild där de svaga grupperna i samhället, däribland de arbetslösa, skulle gå en mycket hård tid till mötes. Jag tycker att också det är en överdrift. Vi är väl medvetna om att vi har en på många sätt gemensam syn på vårt ansvar för att trygga de utsatta gruppernas situation i samhället. Lyckas vi att genomföra en ekonomisk politik som ger oss tillbaka ekonomisk stabilitet under 1980-talet blir naturligtvis våra förutsättningar att klara dessa uppgifter större.

Jag hoppas, Sune Johansson, att vi fortsättningsvis när vi diskuterar de här frågorna har möjligheter att föra debatten litet grand i enlighet med vad jag sade i mitt tidigare anförande.

Herr talman! Vpk har i motionen 1979/80:1490 tagit upp frågan om åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Ca 100 000 ungdomar står utan ett fast jobb och ungefär hälften av dessa är direkt arbetslösa. Någon förändring till det bättre synes inte ske med nuvarande politik. Det blir allt svårare för de ökande ungdomskullarna att etablera sig på arbetsmarknaden. Följderna härav blir ofta oro och pessimism inför framtiden, vilket bildar grogrund för sociala problem av olika slag, t.ex. alkoholoch narkotikaproblem. Jag vill citera vad utskottet säger på s. 18 i betänkandet: ”Många prognoser pekar på risker för ökade svårigheter, särskilt för ungdomar. Det är därför angeläget med en fortsatt hög arbetsmarknadspolitisk beredskap.” Några moderata motionärer gör gällande att arbetslösheten är de arbetslösas och då särskilt den arbetslösa ungdomens eget fel. Enligt deras uppfattning föredrar de arbetslösa att gå utan arbete för att i stället uppbära kontant understöd av samhället. Påståendet är felaktigt. Det är därför nyttigt för den här debatten, tycker jag, att utskottet sakligt vederlägger dessa grava anklagelser. Utskottet säger nämligen att endast ca hälften av de arbetslösa ungdomarna i åldrarna 16-24 år uppbär kontant arbetsmarknadsstöd eller bidrag från arbetslöshetskassan. Nu förhåller det sig ju också så att man avstängs från stöd om man inte behagar ta anvisat arbete. Jag citerar gärna utskottet än en gång: ”När det gäller ungdomarna är problemet att skaffa fram erbjudande om arbete. En nyligen inom AMS gjord analys av lediga platser hos arbetsförmedlingen visar att mindre än en tiondel av platserna var aktuella för unga arbetssökande.” Det förhåller sig alltså inte på det sättet att en massa unga arbetslösa står och gapar som småfåglar medan samhället kastar god mat i halsen på dem. Naturligtvis löser man inte de växande sysselsättningsproblemen med tillfälliga beredskapsarbeten. En passiv väntan på någonting som kallas bättre tider, en ny högkonjunktur etc. synes nu vägleda den borgerliga regeringspolitiken. Men den politiken visar ingen väg ut ur problemen. Nu krävs i stället långsiktiga, offensiva åtgärder. Sådana åtgärder leder fortsättningsvis till kravet på ett alternativt ekonomiskt system i stället för det förhärskande spekulationsoch profitsystemet. Herr talman! Jag lyssnade till vad arbetsmarknadsminister Rolf Wirtén sade på förmiddagen. Han talade då om att 1980-talet blir ett svårt decennium. Jag erinrar mig också från den dramatiska debatten inför kärnkraftsomröstningen att man från linje 2 gick ut med uppmaningar som ”gör inte 1980-talet svårare”. Men vad är nu det här för domedagstal? Tror man inte på marknadshushållningen? Tror man inte på möjligheterna till utveckling? Var finns optimismen, tron på innovationer, på en utveckling t.ex. inom energi-, miljöoch hushållningssektorn? I själva verket öppnas det ju här nya möjligheter till utveckling för svensk industri. I energidebatten, som många kanske är litet kritiska till, har det dock ställts en rad frågor om utveckling av alternativ, och här finns tydliga beröringspunkter. I stället för envist fasthållande vid ett traditionellt ekonomiskt och industriellt mönster aktualiseras i dag nödvändigheten av förnyelse, en förnyelse som exempelvis inriktas på hushållning med energi och råvaror, satsning på alternativa förnybara energikällor, utbyggnad av gemensamma nyttigheter som energisnåla och miljövänliga kollektivtrafiksystem. Till detta kommer social satsning på dagoch fritidshem, sjukoch långvård, osv. i; Svensk industri behöver en ny startplatta mot framtiden. En sådan ny industrioch sysselsättningspolitik på sikt har vänsterpartiet kommunisterna skisserat i många sammanhang och berör frågan också nu i motion 1979/80:1490. Det är märkligt att vårt parti, som ofta gisslas av motståndarna för att vi skulle vara negativa, tydligen är det parti som vill skissa optimistiskt för framtiden om nya möjligheter för utveckling av vårt lands industriella potential. Ett program för djupgående strukturella reformer fordras för att lyfta landet ur den ekonomiska och sociala krisen. Det skulle också innebära många nya intressanta och meningsfulla jobb för den unga generationen och även bidra till ökad aktivitet och framtidstro bland de unga. Åttiotalets första månader har varit dramatiska, men de har också visat ett nytt ungdomligt engagemang i framtidsfrågorna. Många av de sociala ungdomsproblemen kan få sin lösning först genom ungdomens egen kamp och aktivitet för sin egen framtid. Men satsningar på kort sikt måste ju också till för att klara de näraliggande akuta problemen. Här vill jag då gärna betona vpk:s förslag om kommunala åtgärdsprogram med statligt stöd, en ökning av antalet platser vid den yrkesinriktade gymnasieskolan, dock utan att låta näringslivet och arbetsgivarna ta hand om utbildningen, vilket som bekant regeringen har planer på, planer som f. ö. måste stoppas. Företagen skall hållas borta från ansvaret för skolans läroplaner. Däremot bör genom lagstiftning företagen bli skyldiga att ställa praktikplatser till förfogande. Då det gäller den yrkesinriktade gymnasieskolan föreslår vpk även en utökning av antalet intagningstillfällen till gymnasieskolans kurser. Vidare föreslås att DELFUS — delegationen för ungdomens sysselsättningsfrågor — bör ges en ny sammansättning och nya uppgifter, t.ex. då det gäller program för sysselsättningen i kommunerna. C I syfte att förstärka resurserna för arbetsförmedlingarna föreslår vpk att "250 platsförmedlingstjänster inrättas, främst för ungdom. Erfarenheten har visat att här behövs en mycket hårdare uppföljning när det gäller att länka in ungdomarna i arbetslivet. I vår partimotion 1817 föreslås även en ökning med nya tjänster till förmån för handikappades arbetsinplacering. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till motion 1979/80:1490. Så några ord om Eivor Marklunds motion, där hon har yrkat att till den nya anställningsform som ersätter s.k. arkivarbeten m.m. skall utgå statsbidrag med 100 9 till lönekostnader i stället för av riksdagen tidigare beslutade 90 Yo. Huvudmännen, organisationer och föreningar, skulle betala 10 96. Med hänsyn till att organisationerna ofta har dålig ekonomi hotas en hel rad av dessa arbetstillfällen för i stor utsträckning handikappade. Utskottet synes av skrivningen i betänkandet att döma vilja betona att regeringen direkt bör följa utvecklingen och vid behov föreslå sådan ändring att icke ett antal arbetstillfällen — ofta för handikappade — äventyras. Med hänsyn till detta kan utskottets förslag t. v. godtagas. I motion 1979/80:324 tar vpk upp det förhållandet att regeringen i årets budgetproposition prutat 780 miljoner på vägverkets s.k. vidmakthållandealternativ, dvs. det minimum av medel som behövs för att vidmakthålla vägstandarden. Detta innebär bl.a. att vägverket, som under den senaste tioårsperioden tvingats rationalisera bort 2 300 arbetstillfällen — 18 96 av den fasta arbetsstyrkan — nu måste rationalisera bort ytterligare 800 arbetare fram till 1981 — därav 700 på driftsidan och drygt 100 på byggnadssidan. Samtidigt noteras en ständig ökning av beredskapsarbeten, entreprenörer och tillfälligt anställda, varför dessa f. n. uppgår till 3 500 personer. Genom friställning av 800 vägarbetare ökar sysselsättningsproblemen, dvs. rekryteringen till nya jobb vid vägverket minskar. Det får inte bli så att beredskapsjobb tar av den reguljära arbetsmarknaden. Vad som i realiteten inträffar inom vägsektorn är ju att de fasta, trygga arbetena i ökad usträckning ersätts av otrygga, kortsiktiga beredskapsarbeten. Det är ju inte att förvåna sig över att fackföreningsrörelsen, som har som mål att slå vakt om trygghet och fasta arbetsförhållanden och som under decennier har kämpat för att få bort tillfällighetsarbetena, reagerar mot att myndigheten övergår till att utföra arbetet med tillfälligt anställda. Vpk vill i likhet med facket slå vakt om de fasta jobben och dessutom underlätta vägverkets mera långsiktiga planering och har därför i nyssnämnda motion föreslagit ett överförande av 250 miljoner från beredskapsmedel till vägverkets ordinarie anslag. Man har nämligen också iakttagit följande.

I andra hand kommer vpk att stödja s-reservanternas yrkande i anslutning till mom. 31 i utskottets hemställan. Så, herr talman, några ord om egenregiverksamheten som diskuterats här. AMS har ju sagt att man vill banta ned egenregiverksamheten. Man säger då bl.a. att det är svårt att få fram objekt för nya jobb. Framför allt har man framhållit att i Norrland skulle det vara svårt att uppehålla volymen på egenregiarbetena. Detta förefaller högst märkligt. I en landsända där det finns så många objekt för miljövård och naturvård, där man står inför en ny epok då det gäller tillvaratagande av våra skogliga rikedomar och fossila bränslen — ved och torv — där finns många objekt för nya jobb. Vi har därför svårt att förstå de svårigheter AMS säger sig ha att skaffa fram lämpliga arbeten för egenregiverksamhet. Vi måste här se AMS egen regiverksamhet som en möjlighet för samhällsorganen att snabbt sätta in arbetsledare på lämpliga arbeten för byggnation och utveckling. Denna del av statens verksamhet kan mycket väl utvecklas offensivt och fungera för utveckling av infrastruktur i eftersläpande områden. Vi stöder därför ett bibehållande av AMS egenregiverksamhet och vill utveckla i stället för avveckla den. Detta gäller i synnerhet Norrland där de människor som bor kvar efter den kraftiga avfolkningen ofta är starkt ortsbundna och därför lämpade för jobb i AMS egen regi som ger en viss stabilitet i jämförelse med de vanliga beredskapsarbetena.

Herr talman! Målet för sysselsättningspolitiken i landet är att var och en skall ha rätt att delta i arbetslivet efter sin förmåga. Men ”arbete åt alla” förblir en tom fras så länge regering och riksdag inte är beredda att skapa de instrument som är absoluta villkor för att det målet skall uppnås. I dag har man inte de medel som behövs, och det medför att allt fler ställs utanför arbetsmarknaden. Utslagningen drabbar särskilt hårt lågutbildade och redan handikappade. Därför ser jag den socialdemokratiska reservationen nr 11 som mycket viktig. I denna angriper man de verkliga problem som leder till utslagning och utestängning från arbetslivet. Målet, säger man, kan endast nås om man gör effektiva angrepp på de processer som finns inbyggda i en okontrollerad ekonomisk och teknisk utveckling där enbart marknadskrafterna tillåts styra. Jag välkomnar en sysselsättningspolitik med en värdering som syftar till arbete efter vars och ens förmåga. Ur samhällsekonomisk synpunkt är ett arbetsliv tillgängligt för alla det mest effektiva och ur mänsklig synpunkt det enda acceptabla. Ett av många krav för att personer med handikapp skall kunna fungera i arbetslivet är att hjälpbehovet klaras av. Den som trots anpassning och teknisk utrustning har svårt att — eller inte alls kan — klara de olika göromål som tillhör det dagliga livet skall ha praktisk hjälp. Den skall vara ordnad så att en människa med funktionshinder kan känna trygghet och veta att man lätt och snabbt kan få hjälp när det behövs. I dag fungerar det inte så i alla avseenden. Många människor möter svårigheter i arbetslivet på grund av att de inte kan garanteras praktisk hjälp på arbetsplatsen. Bestämmelser och beloppsgränser utgör hinder för att arbetsbefrämjande åtgärder kommer arbetssökande till godo. Framför allt är det tillgång till arbetsbiträde som saknas. Det är helt nödvändigt att man ökar insatserna om handikappade skall ha någon chans på arbetsmarknaden. Från socialdemokratiskt håll har vi pekat på en del brister som finns och föreslagit åtgärder så att handikappade skall kunna fungera bättre i arbetslivet. Vi kräver bl.a. att bidrag till arbetsbiträde skall kunna kombineras med bidrag till halvskyddad sysselsättning och i samband med anställning med lönebidrag — så sker inte i dag. AMS har också i sin anslagsframställning lagt fram ett förslag av samma innebörd. Det måste anses vara en stor brist i de arbetsbefrämjande åtgärderna att bidrag till arbetsbiträde inte utgår i det här sammanhanget. Jag beklagar att varken regeringen eller utskottsmajoriteten är beredd att ändra på de nuvarande reglerna för att öppna denna möjlighet. I reservation nr 12 markeras socialdemokraternas vilja att förändra reglerna och därmed ge den praktiska hjälp som den handikappade behöver i sin arbetssituation när det gäller halvskyddad sysselsättning. Utöver det här kravet på bidrag till arbetsbiträde i samband med halvskyddad sysselsättning har jag också i min motion 1475 föreslagit att bidraget inte skall vara maximerat. Arbetstagare kan ha behov av hjälp, t.ex. från transportmedel till arbetsplats, vid längre förflyttningar, vid toalettbesök, under lunchuppehåll och vid tjänsteresor. För detta krävs som regel större insatser än vad som ryms inom de 20 000 kr. som nu utgår till arbetsgivare till kostnader för arbetsbiträde. Utskottet har emellertid avvisat detta krav. Slutligen har jag även lagt fram förslag om att stödet till de skyddade verkstäderna bör inrymma kostnader för arbetsbiträde. Utskottet säger som svar på detta förslag: ”De skyddade verkstäderna skall vara öppna även för personer med grava handikapp. Driftbidraget till Stiftelsen Samhällsföretag måste därför kunna täcka kostnaderna för extra insatser som visar sig behövliga för att hjälpa gravt handikappade.” Det borde vara så som utskottet säger, men det fungerar inte på det sättet i dag. Det är ytterst sällan som personer med gravt handikapp får anställning vid skyddade verkstäder. Det vore bra, om utskottets målsättning slår igenom i verkligheten. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna 11 och 12, som jag här särskilt har berört.

Herr talman!

När föräldraledigheten är slut och kvinnan — det är mest kvinnor detta gäller — vill återgå till arbetslivet, får hon uppleva att plats inte finns inom den kommunala barnomsorgen. Detta berättar hon på arbetsförmedlingen, där hon blir tillfrågad om hon har barntillsynen ordnad, och får då besked att hon inte kan få kassaersättning eller kontant arbetsmarknadsstöd, KAS, eftersom hon inte står till arbetsmarknadens förfogande. Den arbetssökande modern kanske sedan länge tillhör en erkänd arbetslöshetskassa eller uppfyller villkoren för att få kontant arbetsmarknadsstöd. Men på grund av att kommunen inte kan ordna barnomsorgen blir hon utan den ekonomiska trygghet som hon egentligen är berättigad till. Det kan hända att hon har ett arbete att återgå till, men det kan också vara så, att hon är utan arbete och arbetsförmedlingen inte heller har något arbete att erbjuda henne. Det är ju det vanliga i dagens läge med den oroväckande höga arbetslösheten bland kvinnor. I varje fall blir kvinnan utan ersättning från kassa. Här kolliderar två samhällssyner, dels den som ser barnomsorgen som ett kollektivt åtagande, där eventuell plats erhålls inom den kommunala barnomsorgen genom t.ex. kösystem, dels den som ser barnomsorgen som en individuell angelägenhet, som förutsätter att föräldrarna själva har möjlighet att ordna barnomsorgen. I praktiken innebär detta att den arbetssökande hamnar mellan två stolar. Framför allt är det kvinnor som drabbas av nu rådande praxis, vilket får anses högst otillfredsställande ur social synpunkt och jämställdhetssynpunkt. Oftast blir situationen sådan att den drabbade får vända sig till socialvården. Det blir alltså samhället som ändå får betala det hela. Men den arbetssökande får hela sin sociala situation försämrad. Ersättning från arbetslöshetskassa är ju ATP-grundande, vilket inte socialhjälpen är. Dessutom sänks sjukpenningen efter sex månader, om man inte står till arbetsmarknadens förfogande, vilket ytterligare försämrar den arbetslöses situation. Här gäller det människor, främst kvinnor, som oförskyllt avstängs från arbetslöshetskassa eller KAS på grund av att de inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande bara därför att samhället inte kan klara barnomsorgen. Riksdagen har behandlat denna fråga tidigare. Det här är tredje året i rad. Man brukar säga, herr talman, att trägen vinner, och det är väl vad jag hoppas på. Föregående riksmöte avslog vårt krav i avvaktan på en eventuell proposition om allmän arbetslöshetsförsäkring. Gördis Hörnlunds reservation till förmån för motionen erhöll ett starkt stöd från riksdagen. Marianne Stålberg har denna gång reserverat sig och yrkat bifall till motionen. Vi är många som anser det angeläget, att så länge barnomsorgen inte är tillfredsställande löst bör ersättning utgå till dess detta kan ske. En eventuell kommande reformering av arbetslöshetsförsäkringen kan inte tas till intäkt för ett uppskov med att undanröja de otillfredsställande förhållanden som nu råder. Marianne Stålberg tog i sitt anförande upp ett par exempel på hur detta kan drabba människor. Jag har här ett exempel på hur orättvist man upplever det. Det är en skrivelse från Skelleftehamn som jag har fått och vill läsa upp: ”TI juli månad i fjol avskedades 205 kvinnor, de flesta var unga, från Algots fabrik i Skellefteå. Detta satte Beklädnadsarbetareförbundets arbetslöshetskassa på hårda prov. Det har visat sig att A-kassornas stadgar, trots att könsskillnad formellt ej föreskrives, diskriminerar unga kvinnor som har omvårdnad om barn. En medlem som ärligt redovisar att hon har omvårdnad om barn förvägras arbetslöshetsersättning om hon inte samtidigt kan försäkra att hon har barntillsyn ordnad. De allra flesta av landets kommuner tillämpar principen att barntillsyn erbjuds bara den som har ett arbete eller studerar. Därmed hamnar kassamedlemmar med omvårdnad om barn, vanligen kvinnor, i en ond cirkel. Utan arbete ingen barntillsyn. Utan barntillsyn ingen arbetslöshetsersättning! Samma princip gäller i alla A-kassor. En person med omvårdnad av barn som saknar barntillsyn anses ej stå till arbetsmarknadens förfogande och avstängs därför från kassan.” I skrivelsen föreslås att ”A-kassornas stadgar ändras så att medlem kan avstängas först när hon/han har tackat nej till erbjudet arbete. Avstängning får icke ske på grund av att medlem kan antagas avvisa erbjudet arbete därför att barntillsyn ej går att ordna.” Förslagen till lösningar av detta problem varierar, men kraven på rättvisa är starka. Arbetsmarknadsutskottet hänvisar i sitt betänkande till vad man sagt tidigare, nämligen att rätt till arbetslöshetsersättning förutsätter att sökanden står till arbetsmarknadens förfogande. Att den sökande vill stå till arbetsmarknadens förfogande men inte kan, på grund av att kommunen inte har en utbyggd barnomsorg, säger utskottet ingenting om. Detta är en jämställdhetsfråga, herr talman! Det enda krav som bör ställas på den sökande är att denne anmält sitt behov av barnomsorg till kommunen och kan påvisa detta. Kan omsorgen inte ordnas genom kommunens försorg skall ersättning utgå till dess detta kan ske. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservation nr 10 av Marianne Stålberg.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att fästa uppmärksamheten på motion 1485 till årets riksmöte. Vi säger i motionen att vi allmänt instämmer i en arbetsmarknadspolitik som syftar till att mobilisera människornas vilja och förmåga till arbete. Motiven till detta kan vara både humanistiska och ekonomiska. Genom arbetet skapas gemenskap med andra och samhörighet med samhället. Genom arbetet skapas kunskaper om förbindelsen mellan de dagliga arbetsinsatserna och samhällets ekonomiska och produktionstekniska förmåga att tillfredsställa materiella och andliga behov. Djupare sett kan man säga att i denna förbindelse finns också möjligheten innesluten till förståelse av innebörden i begreppet självförverkligande. Det kan vara en politisk tvistefråga hur produktionsförhållandena skall utformas för att detta självförverkligande skall nås fullt ut, men ändå tycks det råda enighet om några mål, t.ex. att vi vill undanröja arbetslösheten. Mitt parti kan på många sätt sägas ha gjort banbrytande insatser vid uppbyggandet av arbetsmarknadspolitiska instrument för att nå detta mål och för att vi därmed också skall kunna höja näringslivets effektivitet. Ett av dessa instrument byggdes upp i form av beredskapsarbeten redan under 1930-talet. De borgerliga partierna antog denna handlingslinje med största tveksamhet vid den tiden. Beredskapsarbete som arbetsmarknadspolitiskt instrument skulle inte få växa in i arbetsmarknaden och störa dess fria och naturliga växt, hette det. Den skulle ges en karaktär av tillfällighet, medan tryggheten och varaktigheten skulle garanteras av den ”naturliga” arbetsmarknaden och de krafter som växte fram inom ramen för denna. Bakom denna attityd dolde sig mångahanda myter och föreställningar, t.ex. föreställningen om att endast en fritt fungerande kapitalism kunde motverka byråkrati och krångel och därigenom medverka till god hushållning och höjd effektivitet. Beredskapsarbeten skulle också betalas lägre än arbeten på den reguljära marknaden, så att inte arbetarna skämdes bort. De skulle ha en dubbel press på sig att snarast söka sig tillbaka till de privata arbetsplatserna dels genom beredskapsarbetenas uttalade tillfällighetskaraktär, dels genom att lönen här medvetet skulle hållas lägre än gällande marknadslöner. Däremot accepterades det grundläggande målet, att hålla arbetslösheten nere. Även om attityderna sedan dess förändrats återfinns alltjämt en del av dessa grumliga föreställningar. Jag kan om jag vill utläsa detta ur utskottets text kring vår motion. Vad vi sökt påvisa är att delar av arbetsmarknadspolitiken håller på att spåra ur. Det står nu alltmer klart också för de borgerliga ideologerna att den s.k. fria marknaden inte kan garantera någon full sysselsättning. Därigenom har en effektiv arbetsmarknadspolitik med en rad åtgärder kommit att accepteras som en nödvändighet. Mer än 5 90 av de drygt 4 miljoner människor som återfinns i den svenska arbetskraften hålls kontinuerligt i gång genom olika arbetsmarknadspolitiska instrument, varav beredskapsarbetena är ett. De flesta av dessa arbeten anordnas, som vi påpekar i motionen, inom den offentliga sektorn. Inom Statsanställdas förbund, där vi motionärer är organiserade, har vi funnit att den förda politiken på det här området t.o.m. kommit att skapa arbetslöshet, motsättningar mellan olika grupper av arbetslösa och minskade möjligheter för de berörda företagen att genomföra en effektiv planering och därmed en god produktion. Hur går då detta till? Jo, enligt AMS egna anvisningar skall beredskapsarbete i regel påbörjas och avslutas under samma budgetår. Här lever alltså den ursprungliga föreställningen om tillfälligheten kvar. Ett sådant arbete kan då avbrytas och senare åter igångsättas för att det hela skall passa in i doktrinen. Det bör också vara fråga om arbeten som är tidigarelagda, men inte planerade för utförande inom de ordinarie anslagen. De snäva anslagen till de statliga företagens egna verksamheter medför givetvis att dessa företag frestas att lägga ut betydande delar av sina jobb som beredskapsarbeten. Vi vet exempelvis att vid SJ:s bandistrikt under Sundsvall antalet sysselsatta genom beredskapsarbeten för ett par år sedan var ungefär lika stort som antalet sysselsatta i reguljära arbeten inom företagets ordinarie budget. Men i båda fallen rörde det sig om produktiva och värdeskapande anläggningsoch underhållsarbeten. På samma sätt har det fungerat inom vägverket. En allt större del av väganslagen slussas ut via AMS i form av beredskapsarbeten. Mina partikamrater har i en annan motion som behandlats i detta betänkande, till vilket fogats en reservation i frågan, begärt ökade medel till vägverket av delvis liknande skäl. Vad som sker är en egendomlig snedvridning av den goda tanken bakom de insatta arbetsmarknadspolitiska instrumenten. Det vore frestande för mig att spekulera över orsakerna till denna snedvridning, men jag skall inte göra det nu och i det här sammanhanget. Låt mig bara peka på några av olägenheterna. För det första: Tanken var att minska arbetslösheten, men vid de berörda verken har arbetslösheten i stället kommit att öka genom att medel inte lagts ut i tillräcklig omfattning för den ordinarie produktionen. Sedan går AMS in med medel, och arbetena utförs som beredskapsjobb. Med tillräckliga medel innei de värdeskapande och produktiva statliga företagen skulle dessa kunna öka sin kapacitet, genomföra en effektivare planering och därmed skapa ett bättre sysselsättningsläge i regionen med egna arbetare. För det andra: Inom regionen får man en snedbelastning med sämre hushållning, eftersom t.ex. vägverket frestas att tidigarelägga en rad ordinarie objekt för att säkerställa dem genom beredskapsanslag. Med en bättre tillgodosedd budget skulle man kunna planera bättre och hålla fler egna välutbildade arbetare inom verket i gång och inte behöva lita till arbetslösa från andra delar av regionen utan erfarenhet eller yrkeskunskaper, medan de egna arbetarna — som ju genom reglernas utformning inte har företrädesrätt — går arbetslösa eller måste anvisas annat beredskapsarbete eller andra tillfällighetsjobb som de saknar utbildning för. För det tredje: Genom snedvridningen skapas onödiga motsättningar mellan de olika kategorierna av arbetslösa, dvs. mellan dem som genom denna underliga framväxt tvingats ut i arbetslöshet från de statliga företagen och dem som genom andra former av ofta strukturellt betingad arbetslöshet i andra sektorer också behöver hjälp genom beredskapsarbeten. Herr talman! Vi har med vår motion sökt fästa uppmärksamheten vid ett problem, som vuxit fram under senare år och som kommit att accentueras under den nu pågående strukturellt betingade krisen. Vi har inte fört fram några förslag till konkreta lösningar, men vi vill att regeringen låter utvärdera och redovisa hur medlen till beredskapsarbeten inom den statliga sektorn används. Vi har fört fram två områden som vi mer konkret känner till och där olägenheterna är uppenbara. Vi tror att liknande snedvridningar med minskad effektivitet och sämre planering som följd förekommer också vid en rad andra verk. En utredning skulle kunna klarlägga detta, och på basen av den skulle man möjligen kunna göra förbättringar. Nu har vi inte fått med oss utskottet på vår linje, vilket vi beklagar. Det hade varit naturligt om våra partikamrater — som ändå tycks uppmärksamma att det kan förekomma sådana problem vid vägverket, eftersom de skrivit en reservation om en ökning av anslagen dit — också hade infogat vårt krav på utredning. Nu har de inte gjort så utan hänvisat till att förhållandet naturligt kan tas upp i den aviserade sysselsättningspolitiska propositionen. I och för sig kan detta vara bra, eftersom observansen då kan komma att omfatta snedvridningseffekter även inom den privata sektorn. Herr talman! Vi har inget yrkande, men vi avser självfallet att bevaka frågan i samband med den väntade sysselsättningspolitiska propositionen.